Herr talman! Herr Winberg kommenterade även reservationen 5, där reservanterna yrkar att det förslag i propositionen som handlar om möjlighet för halvsyskon att ingå äktenskap med varandra och om avkriminalisering av samlag mellan halvsyskon skall avslås. När utskottet har behandlat ämnet har man menat att det torde bli mycket få fall då förbindelser mellan så nära släktingar aktualiseras. Däremot kan sådana fall utvecklas till stora tragedier, om alltför drakoniska lagar stiftas på detta område. Det är väl den synpunkten som har gjort att utskottet för sin del har tillstyrkt propositionens förslag i det här hänseendet.
Herr talman! Jag är medveten om det problem som herr Svedberg berör. Att vi under utskottsbehandlingen inte accepterat den nu antydda vägen med dispensmöjligheter sammanhänger med den andra sidan av saken — de bestämmelser som finns i brottsbalken. Där skulle det nog kunna få konsekvenser för många fler än dem det rör sig om när man nu förhindrar äktenskap mellan halvsyskon. Beträffande det senare kan vi väl vara överens om att sådana fall är ytterst få. Jag ifrågasätter fortfarande om inte hela detta problem kan lösas via en åtalsregel beträffande bestämmelserna i 6 kap. 5 § brottsbalken, så att åtal bara behövde ske när det t.ex. från allmän synpunkt var påkallat.
Herr talman! Det har förekommit några uppmärksammade sådana här rättsfall under senare tid. Där har de mänskliga synpunkterna segrat och lagparagraferna fått ge vika. Det har väl också gjort att förslaget kommit med i propositionen.

Herr talman! Vid tillkomsten av den nuvarande giftermålsbalken 1920 beskrevs den lagen av dåtidens människor som en mycket stor reform. Detta att man och hustru fick samma skyldigheter och rättigheter var inte helt självklart för 1920-talets medborgare. Därför blev också i många stycken de praktiska reglerna och försörjarsystemet byggda på den tidens rollfördelning mellan makar. Äktenskapet, som för många — speciellt kvinnor — fungerade som garantin för försörjning och trygghet, har alltmer för moderna människor fått ett annat innehåll. Sedan gammalt har känsloband mellan makar och eventuella barn samt strävan att skapa en hemmiljö som befrämjar barnens utveckling varit hörnstenarna för makarna i ett äktenskap. Under de senare årtiondena har nya byggstenar lagts på det fundamentet, t.ex. intressegemenskap och arbetssamverkan samt ett gemensamt ansvar för familjens försörjning. En del av detta nämndes redan i den nuvarande giftermålsbalken men blev realiteter först när även kvinnorna fått lika möjligheter till utbildning och förvärvsarbete. Genom att makar numera blivit mer jämställda har kanske äktenskapets ekonomiska och materiella sidor fått minskad betydelse och dess karaktär av ett frivilligt förbund mellan två självständiga personer har ökat. Kanske ligger häri en av förklaringarna till det minskande antalet äktenskap och ökande antalet skilsmässor. Detta inslag av en nödvändig institution för försörjning har ju försvunnit, och äktenskapet hålls nu främst samman av känsloband och gemensamma värderingar inom familjen. Många års arbete med familjer med samlevnadsproblem har lärt mig att man inte kan lagstifta om känslor. Känslor följer ingen lagbunden ordning — de kan vara flyktiga ibland, stabila ibland. Men även stabila känslor kan skifta och vara splittrade. Så t.ex. kan känslor för barn och make komma i konflikt med förhållande till släkt och vänner. Men det kan också finnas andra förklaringar till den verklighet som statistiken avspeglar, nämligen att efter tio år är 10 procent av äktenskapen upplösta. Herr Lidgard var inne på den sjunkande giftermålsfrekvensen, men han uppehöll sig mest vid talet om den ekonomiska diskrimineringen av äktenskapet. Det är ju ett speciellt moderat tema, vilket redan har blivit belagt i en interpellationsdebatt här i kammaren förra året. Därför skulle jag här vilja ta upp några andra aspekter på problemet. Professor Hjalmar Sjövall har i ett material från en tidningsartikel om äktenskapets hausse och baisse försökt att med jämförande statistik belysa några av orsakerna till att antalet ingångna äktenskap minskat speciellt sedan 1966 och att antalet födslar av barn utom äktenskapet har ökat. Minskningen i benägenhet att ingå äktenskap är i förhållande till kvinnans ålder allra mest markant i åldersgruppen under 19 år och den är minst markant i åldersgruppen 25—29 år. Då måste man bedöma detta utifrån att vi faktiskt under åren 1961—1965 här i Sverige upplevde ett rekord därför att under de åren levde fler kvinnor än någonsin tidigare i bestående äktenskap. Men den ökande skilsmässofrekvensen kompenseras av i någon mån det ökade antalet omgiften. Om man återigen ser på förhållandena mellan barnafödslar och giftermål, fastslår professor Sjövall efter en mycket noggrann genomgång av statistiken att man ofta får barn därför att man gifter sig, men att man också gifter sig därför att man väntar eller redan har fött barn. Vid en närmare analys av 1960-talet visar professor Sjövall att benägenheten att legitimera barn före födseln genom att ingå äktenskap med fadern kraftigt har minskat. Giftermål under pågående graviditet har speciellt minskat sedan 1965. I åldersgrupperna där kvinnan är under 20 år har det skett en minskning med hälften och i åldersgrupperna 20—24 år med en tredjedel av antalet vigslar. Skälet kan naturligtvis också vara att vi har fått en bättre preventivmedelskunskap. Det kan vara en skillnad i praxis vid aborttillstånd och liknande. Jag tycker i alla fall att denna ändring i orsaken till äktenskap är mycket viktig att lägga på minnet. Det bör nämligen innebära att många äktenskap tidigare kommit till stånd främst på grund av ett yttre socialt tryck och att de kanske inte alltid motsvarades av en känsla av samhörighet, en sådan känsla som helst bör tas med in i äktenskapet. Professor Sjövall uttrycker det så här: ”Benägenheten för tvångsäktenskap har minskat.” Jag tror att en sådan utveckling inte är av ondo. Varken för makarna eller för barnen kan känslan av tvångsmässig samlevnad i längden vara särskild berikande. Det kan ju också tänkas att den tilltagande tendensen att bilda familj utan att gifta sig — helt bortsett från eventuellt väntade barn — också är en del av förklaringen till det minskade antalet ingångna äktenskap bland yngre personer. Men detta kan man inte direkt påvisa med statistik. Vi vet att många ungdomar i dag väljer att sammanleva utan äktenskap. Jag har tyckt att det var nödvändigt att ta upp något av detta som debatten kanske alldeles för mycket kretsat kring utan att man egentligen har klarlagt hur det ligger till. Det är väl sådana här saker som i stor utsträckning legat bakom de stötar i domedagsbasunerna som vi fått höra med anledning av det föreslagna systemet för giftermål, äktenskap och skilsmässa. Man har fått intrycket att det här skulle vara fråga om en upplösning av moralen osv., medan det i verkligheten kanske i stället är så att ungdomarna på ett mer självständigt sätt än tidigare har tagit hand om sig själva och sin livssituation. Som departementschefen anför i propositionen kan man inte utesluta att växande grupper av vårt folk inte vill låta sitt privatliv dikteras genom normer som påtvingats dem utifrån antingen genom äktenskapslagstiftningen eller på annat sätt. Därför har man också utmönstrat alla sanktionsregler som anknyter till makarnas personliga förhållanden. Det är mycket glädjande att så har skett liksom att alla av samhället skapade ilva är ense om att hinder för en reell skilsmässa tas bort när makarna sj upplösa äktenskapet. Endast hänsynen till minderåriga barn föreslås nu få fördröja en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Därmed under att samhället bör insätta en spärr i dessa fall mot förhastade skilsmässor. Nr 105 Jag måste säga att detta tyder på litet av förmyndarmentalitet mot vuxna Onsdagen den människor. Man har ändock ansett dem vara mogna att ingå äktenskap 30 maj 1973 utan föregående betänketid. Det är viktigt att påpeka att Advokatsamfundet och Sveriges rättshjälpsjurister i sina remissvar påpekat att hemskillnadsinstitutet var ett onödigt ingrepp från samhällets sida i två människors rätt att bestämma över sitt liv tillsammans och att ett system med betänketid inte är ägnat att hindra förhastade skilsmässor. Och just advokater och rättshjälpsexperter bör om några ha erfarenhet på detta område. Herr talman! Livet kan många gånger behandla människor hårt. Goda relationer mellan samlevande vuxna — det som ofta ger livet störst värde — kan ibland vändas i sin motsats och bli nedbrytande krafter. Det kan uppstå ett så hårt tryck att människan invalidiseras i sina mänskliga relationer. Här bör samhället inte vara en hård domare, klädd i moralens dräkt. En hel del av de skrivelser från olika personer och från olika religiösa samfund som sänts till riksdagens ledamöter — kanske speciellt till ledamöter av lagutskottet — har haft en sådan oförsonlig moralisk ton. Det talas ständigt om äktenskapet som en livsvarig gemenskap, och vi har väl egentligen alla denna önskan, men man kan inte vara ovetande om att en stor del av äktenskapen upplöses genom skilsmässor och att ständigt flera ingår mer än ett äktenskap under sitt liv. Medellivslängden har ju också ökat. Därför anser jag att det är mycket viktigt att ett förenklat borgerligt vigselformulär kommer till stånd, där dessa realiteter avspeglar sig. På något sätt stöter det mig när tidigare frånskilda personer — kanske till åren komna — vid vigseln måste lova varandra livslång trohet och gemenskap. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att ett förenklat vigselformulär skall kunna väljas av parterna. I en reservation som jag skrivit tillsammans med herr Sjöholm och herr Israelsson har vi sökt ge uttryck för att vi ansluter oss till den uppfattning som familjerättskommitténs majoritet haft om möjligheterna för ogifta föräldrar att gemensamt utöva vårdnaden, dvs. föräldrarätt och skyldigheter, för sina barn. Detta förslag, som departementschefen inte nu tagit med i propositionen, har bl.a. i form av en socialdemokratisk motion varit föremål för utskottets behandling. Många och tunga remissinstanser tillstyrker detta förslag, även om det också har funnits varnande remissvar, som varit knutna till förslaget från kommittén. Utskottet erkänner i sitt betänkande att flera av dess principiella uttalanden egentligen talar för bifall till motionärernas krav i denna del, nämligen att ogifta föräldrar som sammanlever med gemensamt barn bör ha samma rättigheter och skyldigheter mot detta barn. Detta kan utan tvivel — som utskottet också anfört — ha betydelse för harmonin inom familjen och därmed för barnets utveckling. De svårigheter som kan uppkomma beträffande vårdnaden när sammanlevande ogifta föräldrar separerar torde enligt vår uppfattning inte vara svåra att komma till rätta med. Beträffande underhållsbidrag och bidragsförskott torde bestämmelserna kunna utgå ifrån att den av föräldrarna som inte stadigt sammanlever med barnet är underhållsskyl dig och att kravet på bidragsförskott endast kan anhängiggöras när någon av föräldrarna är underhållsskyldig. Redan i dag finns ju i många fall underhållsskyldighet mot barn utom äktenskapet fastställd i avtal eller dom, men skyldigheten kan inte rättsligen påkallas så länge den underhållsskyldige direkt bidrar till barnets och den andra förälderns försörjning genom att sammanbo med dem och på det sättet uppfyller en försörjningsskyldighet. Utskottet anser liksom statsrådet att föräldrarna kan gifta sig om de vill säkra vårdnadsrätten över barnet. Jag vill gärna understryka att samhället inte kan tvinga föräldrar att gifta sig, och jag anser att lagen därför inte bör innehålla dolda sanktioner i form av regler om rättsförluster. Det är min förhoppning att frågan om vårdnadsrätten inte har fått sin slutliga utformning. Jag anser att man bör sträva efter att familjerättsligt jämställa barn födda utom äktenskapet med barn i äktenskapet. Hur föräldrarna väljer att ordna sina inbördes förhållanden bör inte få inverka på deras rätt och skyldighet gentemot barnen. Rätten att vara en god förälder bör inte begränsas, inte heller när den skall kläs i en rättsligt bindande form. De juridiska problemen kring ogifta sammanlevande föräldrars gemensamma vårdnad av och förmynderskap för sina barn bör inte vara omöjliga att lösa. Här är plats för reformer med målsättningen jämlikhet mellan föräldrarna. Regeringens förslag om en partiell reform av giftermålsbalken är en angelägen reform. Jag tror att den infriar en hel del förväntningar, speciellt bland vår tids ungdom, om att kön, handikapp eller livsåskådning inte skall medföra olika behandling från samhällets sida när det gäller samlevnad i äktenskap eller upplösning av äktenskap. Därför hoppas jag att de flesta av kammarens ledamöter skall rösta för ett genomförande av denna reform och att förslaget om avslag på propositionen inte får någon större anslutning. Personligen skulle jag önska att någon form av rättslig reglering beträffande samlevnad utan äktenskap kunde skapas för de samlevande män och kvinnor som av naturliga eller ideologiska skäl väljer att inte ingå äktenskap. Jag hoppas att detta tillsammans med nya bestämmelser kring försörjarbegreppet i lagstiftningen skall kunna ingå i det fortsatta reformarbetet på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag utom på punkterna 15 och 32, där jag yrkar bifall till reservationerna 11 och 19.

Herr talman! Jag reagerade en smula när fru Lundblad menade att vi som ville ha ett system med betänketid hade något slags förmyndarmentalitet. Jag tror inte det är så. Bakgrunden till att vi vill ha den här möjligheten till ett övervägande under någon tid innan man definitivt upplöser ett äktenskap är just att vi tror att vi i det fallet kan skydda många människor. I lagutskottet resonerade bl.a. fru Lundblad och jag om lagstiftning ens syfte. Jag hävdade att den till stor del hade till syfte att skydda den svagare parten i många hänseenden. Det är som sagt mot den bakgrunden man skall se vårt förslag om att ha en betänketid. Om det vore så att vi alla när vi skall ta ställning i en fråga gjorde detta med eftertanke, var balanserade och lugna och visste precis vad vi skulle göra, då kanske fru Lundblads resonemang skulle vara riktigt. Men i en sådan situation som då det är fråga om att upplösa ett äktenskap tror jag att många av oss behärskas av känslor av humör, kanske bitterhet och prestige och därför inte kan se framåt på det sätt som är önskvärt. Det är skälet till att det finns ett starkt intresse av att behålla ett system med en betänketid. Får jag också bara säga, eftersom fru Lundblad omnämnde Advokatsamfundet som avlämnat ett remissyttrande, att citatet ur detta visserligen var riktigt. Men jag vill också säga att många advokater i Sverige med förvåning har tagit del av sin organisations yttrande. Jag vill göra det påståendet, efter att ha samtalat med många av dem, att de inte alls delar den uppfattning som kommit till uttryck i detta yttrande.

Jag tycker att det är en direkt brist i familjelagssakkunnigas betänkande att denna fråga inte tänkts igenom tillräckligt grundligt vad gäller de formella konsekvenserna. Jag har därför för min del i utskottet rekommenderat — och fått in ett uttalande i denna riktning i utskottets betänkande — att saken tas upp till förnyad prövning. I samma mån som behovet kan verifieras bör frågan om gemensam vårdnad i nu åsyftade fall lösas.
Herr talman! Herr Winberg talar om att man skall skydda den svagare parten. Jag vill påstå att det kan finnas fall där en omedelbar skilsmässa just kommer till stånd för att skydda den svagare parten. I den nya giftermålsbalken finns nämligen inte begreppet ”särlevnad”. Detta betyder att makarna under en betänketid kan få leva tillsammans utan att den ena av dem kan begära polisskydd mot att den andra tränger på. Det kan finnas fall, där omedelbar äktenskapsskillnad utan betänketid verkligen är ett skydd för den svagare parten. Jag är vidare vanligtvis mycket intresserad av att skydda svaga parter i olika samhälleliga sammanhang. Det är också det som gör att jag så starkt understryker rätten för fadern att få vårdnad om sitt barn utom äktenskapet. Det är verkligen ett område där fadern är den mycket svaga parten, som i dag nästan inte har några rättigheter alls. Till herr Wiklund i Stockholm vill jag säga att jag till fullo uppskattar att utskottet varit mycket noggrant vid sin behandling av frågan om vårdnadsrätten över barn utanför äktenskapet. Men det har ändå varit omöjligt för mig att acceptera de slutsatser som utskottet kommer fram till.
Herr talman! Jag vill bara till fru Lundblad säga att det ju i 15 kap. 11 8 i förslaget om ändring i giftermålsbalken stadgas att om endera parten i mål om äktenskapsskillnad så begär skall rätten vara skyldig att förordna om sammanlevnadens hävande och om förbud för makarna att besöka varandra. Självfallet menar vi, som vill ha en betänketid även när makarna är ense, att denna regel skall tillämpas också för dessa fall.

Herr talman! De ändringar av äktenskapslagstiftningen som riksdagen nu har att ta ställning till har föregåtts av en livlig debatt sedan familjelagssakkunniga för ett år sedan framlade sitt förslag. Det är naturligt att en lagstiftning som så nära berör de allra flesta enskilda människor väckt stort intresse långt utanför detta hus. Åtminstone vi ledamöter av lagutskottet har erhållit åtskilliga skrivelser och även böcker med synpunkter på hur dessa frågor bör lösas. Under de drygt 50 år som gått sedan den nuvarande giftermålsbalkens tillkomst har såväl de ekonomiska och sociala förhållandena som familjesituationen och människornas värderingar ändrats avsevärt, varför reformbehovet blivit ganska uppenbart. Det är väsentligt att en lagstiftning av denna karaktär kan utformas så att den omfattas av en bred majoritet av folket och så att huvudparten av de sammanlevande kan acceptera äktenskapets regelsystem. Familjelagssakkunnigas förslag — ja, redan deras direktiv — föranledde åtskilliga farhågor för att äktenskapslagstiftningen skulle radikaliseras mer än som överensstämmer med en bred folkmajoritets värderingar. Propositionen går dock inte lika långt som de sakkunnigas förslag, utan har påverkats både av reservanterna bland de sakkunniga och av remissinstanserna. Jag vill, herr talman, kommentera några av de punkter där reservationer eller särskilda yttranden föreligger, och jag skall först uppehålla mig vid yrkandena om avslag på propositionen. Att en proposition i ärendet över huvud taget framlagts har kritiserats främst ur två synpunkter, nämligen dels den minskade nordiska rättslikhet på området som nu uppstår, dels att flertalet frågor om äktenskapets rättsverkningar ej löses samtidigt. Mot bakgrund av reformbehovet har centerns representanter i lagutskottet funnit tillräckliga skäl för behandling av lagförslaget nu, trots nämnda båda brister. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till lagrådets yttrande, vilket utskottsordföranden herr Wiklund i Stockholm redan har erinrat om i debatten. När det gäller uppdelningen av lagstiftningen i två etapper har det tidigare i debatten påpekats att även den nu gällande lagstiftningen tillkom i två etapper med en uppdelning i huvudsak efter samma grunder som nu föreslås i propositionen. Herr talman! Jag yrkar på denna punkt bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 1. Jag vill även ta upp frågan om giftomannasamtycke. Sedan den 1 juli 1969 är giftermålsåldern 18 år för både män och kvinnor. För den som är under 20 år, alltså omyndig, och önskar ingå äktenskap fordras för närvarande samtycke av s.k. giftoman, i de flesta fall den omyndiges föräldrar. Allmän enighet torde råda om att myndighetsåldern bör sänkas till 18 år. Då kvarstår endast frågan om eventuellt giftomannasamtycke för dem som vill gifta sig innan de uppnått 18 års ålder. Utan tvivel finns vissa skäl som talar för bibehållande av giftomannasamtycke för underåriga med hänsyn till föräldrarnas vårdnadsuppgifter och ansvar för sina barn. Men det kan givetvis även sägas att eftersom det torde vara omöjligt för föräldrarna att hindra underårig att flytta samman med den han eller hon vill, så är det lämpligast att de även får tillfälle att gifta sig utan föräldrarnas tillstånd. Äktenskapets rättsverkningar — till skillnad från andra samlevnadsformer — måste dock här uppmärksammas. Om en omyndig har en förmögenhet — i de flesta fall tillkommen genom arv eller gåva — är förmyndaren redovisningsskyldig för denna förmögenhet, och genom överförmyndaren kontrollerar samhället årligen att förmögenheten förvaltas väl. Medlen får inte disponeras utan överförmyndarens medgivande. Ingår den omyndige äktenskap och äktenskapsförord ej upprättas, får maken eller makan automatiskt giftorätt i förmögenheten, vilket ju blir särskilt betydelsefullt i samband med skilsmässa eller dödsfall. Man kan alltså säga att den omyndige genom giftermålet på sätt och vis ger bort halva sin förmögenhet, trots att han i övrigt inte skulle kunna få disponera förmögenheten. För omyndigförklarad skall däremot kravet på giftomannasamtycke kvarstå, vilket bl.a. motiveras just med äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Även om giftomannasamtycket avskaffas för dem som är under 18 år bortfaller dock inte föräldrarnas möjligheter att ge synpunkter till länsstyrelsen på det planerade giftermålet. Vi kan väl konstatera att föräldrarna inte heller för närvarande har något absolut veto mot underårigas giftermål. Mot bakgrund av både föredragande statsrådets och utskottets klara uttalanden, att föräldrarnas inställning bör tillmätas stor betydelse vid länsstyrelsens tillståndsprövning, har fru Jonäng och jag anslutit oss till propositionens förslag om avskaffande av giftomannasamtycke. Jag yrkar, herr talman, med anledning härav bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på reservationen 6. Enligt familjelagssakkunnigas förslag skulle äktenskap ingås genom att mannen och kvinnan gemensamt anmälde att de var ense om att ingå äktenskap. Anmälan skulle vara skriftlig och lämnas till den myndighet som av Kungl. Maj:t utsetts att motta sådana anmälningar. Utskottet anför angående formerna för äktenskapets ingående på s. 87 att de sakkunnigas förslag hade betydande förtjänster, men framhåller att det från lagtekniska synpunkter emellertid företedde en del brister, bl.a. oklarhet om från vilken tidpunkt ett äktenskap skulle anses ingånget, och att det var i viss mån oförenligt med den FN-konvention som Sverige har anslutit sig till. Enligt centerns uppfattning är det angeläget att formerna för äktenskaps ingående är så gestaltade att de inte avhåller dem från giftermål som önskar att äktenskapets regelsystem skall gälla för deras samlevnad. Men vi kan inte enbart lägga lagtekniska synpunkter på frågan. Såsom centerns representant i familjelagssakkunniga Torsten Gustafsson framhöll, bör formen för äktenskaps ingående samtidigt vara sådan att den markerar att giftermålet är en av de viktigaste händelserna i livet. Centerledamöterna i utskottet har inte kunnat ansluta sig till utskottets positiva uttalande om de sakkunnigas förslag till form för äktenskaps ingående, utan vi biträdde i stället reservationen 8 som innehåller ändringar i motiveringen, varigenom man tar bort det positiva uttalandet om de sakkunnigas förslag. Med anledning därav yrkar jag bifall till nämnda reservation. De viktigaste förslagen i propositionen är nog de som avser upplösning av äktenskap. Först några ord om medlingen. Den obligatoriska medlingen föreslås avskaffad, vilket överensstämmer med de sakkunnigas förslag. Trots att medlingen blir frivillig är det — i varje fall till dess familjerådgivningen blir tillräckligt utbyggd — en samhällets uppgift att tillse att minst två medlare finns i varje kommun. De sakkunniga hade föreslagit att bestämmelserna om den frivilliga medlingen skulle införas i giftermålsbalkens 14 kap. I propositionen föreslås i stället en fristående lag om medling mellan samlevande. Från centerhåll har vi framhållit betydelsen av att i giftermålsbalken intas åtminstone en hänvisning till lagen om medling, så att denna lag får någon anknytning till giftermålsbalken. Den tillfälliga — som man kanske skulle kunna beteckna den — utskottsmajoriteten biträdde centerförslaget, och enligt föreliggande utskottsbetänkande skall alltså införas ett 14 kap. vars 1 § utgör en hänvisning till lagen om medling. Herr talman! Jag vill därför på denna punkt yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 11. När det gäller vilka personer som av länsstyrelsen på förslag av kommun skall utses till medlare vill jag peka på ett par motionsyrkanden, nämligen dels en motion om krav att en av de minst två medlemmarna i varje kommun bör vara präst i svenska kyrkan, dels en motion med krav att minst en av medlarna skall vara förtrogen med religiösa föreställningar om äktenskap och familj. Centerns representanter i utskottet har med tillfredsställelse noterat vad statsrådet anför i specialmotiveringen, nämligen att länsstyrelsen vid utseende av medlare bör försöka ta till vara den erfarenhet av sådana uppdrag som finns representerad hos svenska kyrkan och hos befattningshavare i andra trossamfund. Utskottet understryker statsrådets uttalande och betonar dessutom att i större kommuner det angivna minimiantalet — två medlare — ofta kommer att vara otillräckligt. Vid utseende av fler än två medlare bör det enligt utskottets mening vara lättare att tillgodose önskemålet om att bland medlarna bör återfinnas företrädare för olika livsåskådningar. Frågan om betänketider o. d. vid skilsmässa har föranlett inte mindre än nio motioner. Praktiskt taget full enighet råder om hemskillnadsårets avskaffande och införande av sex månaders betänketid vid skilsmässa när makarna är oense eller om makarna tillsammans eller endast en av dem har barn under 16 år som står under bådas eller den enes vårdnad. I övriga fall av äktenskapsupplösning, alltså när makarna är ense och ej har barn under 16 år, skall man enligt propositionen och även enligt de sakkunnigas majoritet få äktenskapsskillnad utan betänketid. Torsten Gustafsson framhöll i sitt särskilda yttrande till familjelagssakkunnigas förslag att han inte funnit fog för att förorda en betänketid i dessa fall men att han ansåg att det borde vara en normal ordning att dom på skilsmässa utan betänketid i praxis inte skulle meddelas förrän två å tre veckor efter ansökan och att domstolen skulle åläggas att i förväg låta delge parterna underrättelse om när dom skulle komma att meddelas. I centerns partimotion nr 1791 utvecklas dessa synpunkter mot bakgrund av uppfattningen att samhället inte har anledning att föreskriva särskild betänketid annat än av hänsyn till den andre maken eller minderåriga barn, men att själva domstolsproceduren bör utformas på ett sätt som beaktar mänskliga faktorer, såsom risk för beslut som fattas utan klarhet om konsekvenserna eller eljest förhastat. Särskilt angeläget är att tänka på den svagare parten och beakta att reglerna för äktenskapets ekonomiska rättsverkningar ännu inte blivit översedda. I viss mån skulle denna utformning av domstolsproceduren fungera som en kort betänketid men skiljer sig dock principiellt från en sådan. Jag känner stark sympati för det i motionen framförda förslaget, vilket borde ha kunnat utgöra underlag för en samförståndslösning mellan dem som är emot betänketid och dem som önskar viss sådan även när makarna är ense och ej har barn under 16 år. Tyvärr fanns ej inom utskottet intresse för en sådan samförståndslösning, vilket klart torde framgå av utskottets skrivning. I avvägningen mellan min övertygelse om att samhället inte onödigtvis skall försöka förhindra eller uppskjuta upplösning av äktenskapet, när makar utan minderåriga barn är ense, och vikten av att hindra att beslut om skilsmässa fattas i affekttillstånd eller annars vid tillfällig kris i samlevnaden valde jag att i likhet med övriga centerledamöter ansluta mig till reservationen 14 med krav på tre månaders betänketid. Eftersom de ekonomiska konsekvenserna av äktenskapsskillnad inte kan bedömas i detta sammanhang på grund av att regeringen valt att dela reformarbetet i två etapper talar varsamhetsskäl för denna lösning trots vissa principiella invändningar mot betänketid. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationen 14. Angående möjlighet för ogifta föräldrar att gemensamt utöva vårdnaden av barn har centerns representanter i utskottet helt anslutit sig till propositionen. Barnets bästa måste vara vägledande för denna lagstiftning. Så länge föräldrarna sammanbor uppstår förmodligen ej problem, men om ogifta föräldrar flyttar isär kan otvivelaktigt besvärliga situationer uppstå exempelvis när beslut snabbt måste fattas om barnet. Risk föreligger också att motsättningar mellan föräldrarna gör sig gällande i vårdnadsangelägenheter och därmed skapar påfrestningar för barnet. Herr talman! Jag yrkar på denna punkt bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen 19. Vi behandlar ju även nu lagutskottets betänkande nr 21 med förslag till några ändringar i hyreslagstiftningen som sammanhänger med den föreslagna och av utskottet enhälligt tillstyrkta lagen om ogifta samboendes gemensamma bostad. De skiljaktiga åsikterna i utskottet gäller 47 a § om rätt för den av två ogifta samboende som bäst behöver bostaden att Nr 105 få denna vid upplösning av samlevnaden. Onsdagen den Att vissa olägenheter kan följa med lagen på grund av att hyresvärdar 30 maj 1973 na kan känna sig nödsakade att genom tätare inspektioner eller på annat sätt hålla sig underkunniga om ogifta samboendes personliga förhållanden är uppenbart. Men lagen är avsedd att skydda den oftast svagare parten vid upplösning av samlevnad, och eftersom stor risk torde finnas för att samboendeförhållandena inte anmäls i tid har fru Jonäng och jag inte funnit anledning att motsätta oss lagförslaget. Lagen föreslås vara av provisorisk karaktär och skall gälla till utgången av år 1979, och utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t noga skall följa utvecklingen på området. Jag yrkar därför bifall till hemställan i lagutskottets betänkande nr 21. Till slut, herr talman, vill jag framhålla att äktenskapet utgör ett värde och en trygghetsfaktor både för kontrahenterna och för barnen. Hemmet och familjen är samhällets minsta grupp men kanske den betydelsefullaste. Äktenskapet bidrar till stabilitet i samhället. Under senare år har äktenskapsfrekvensen i vårt land varit sjunkande. Jag hoppas att de ändringar i lagstiftningen som nu skall genomföras kommer att leda till att de flesta samlevande skall kunna acceptera äktenskapets regelsystem.

Herr talman! Med anledning av att den reservation som jag och herr Winberg har fogat till lagutskottets betänkande nr 21 togs upp här vill jag säga följande som motivering för reservationen. Det förefaller mig som om vi har att välja mellan två mindre tillfredsställande ting. Man skapar en situation där man ålägger fastighetsägaren-hyresvärden en skyldighet att i ett uppsägningssammanhang informera båda parterna i ett samlevnadsförhållande om de regler som gäller och om den uppsägning som är på gång. Och för att han skall kunna veta om det över huvud taget föreligger sådana omständigheter blir han nödsakad att forska en del i hyresgästens privata förhållanden. Vi har sagt i vår reservation att vi inte tycker att detta är helt tillfredsställande; det skapar både otrevnad och osäkerhet. Vi tycker att man rimligtvis borde kunna tillfredsställa de anspråk på trygghet som där kan ställas genom att man — med anledning av den motion som väckts i ärendet — skapar regler enligt vilka båda parterna i ett samlevnadsförhållande kan till hyresvärden anmäla sin situation så att en åtgärd skall riktas mot båda parterna även om detta innebär en något minskad trygghet. Herr talman! Jag ber att få upprepa mitt yrkande om bifall till reservationen 1 i lagutskottets betänkande nr 21.
Herr talman!

Att bibehålla vigseln för ingående av äktenskap måste ses som något positivt. Under årens lopp har vigseln omskrivits och omsjungits på allehanda språk, ofta med ett nog så romantiskt sken. Tyvärr har det väl varit så att festen och glansen ibland synts ha förtagit något av vigselns innersta mening. Jag tänker då närmast på kyrklig vigsel. När det gäller borgerlig vigsel har möjligheterna till förgyllning inte varit så stora. Jag tror ändå vi skall unna de människor, som så önskar, att skapa litet fest omkring det som de anser vara en stor högtid. Ingen utom kontrahenterna själva vet ju för övrigt hur de upplever sin vigsel. Med de vigselsamtal som rimligen skall föregå varje kyrklig vigsel får de klarlagt för sig vigselns innebörd. Det är dock viktigt att varje vigselformulär klart utsäger detta. Då två människor bestämmer sig för att ingå äktenskap — och i den stund man avger sitt löfte — finns det säkert både vilja och ambition att infria dessa löften. I de flesta fall lyckas man ju också och får uppleva förmånen att leva tillsammans med den man älskar och de eventuella barnen, uppleva det som en förmån inte därför att det är en plikt utan därför att det är ens innersta önskan. Av olika skäl finns det de som väljer en annan samlevnadsform, och det vare mig fjärran att uttala några dömande ord om det. Jag vet att det bakom detta ofta finns mycket väl genomtänkta synpunkter, som vittnar om ärlighet och ansvarskänsla. När medlingen nu föreslås bli frivillig skulle jag ändå vilja ge ett ord av erkänsla för det många gånger värdefulla arbete i medmänsklighetens tjänst, som åtskilliga medlare faktiskt har uträttat — trots att de så gott som alltid kommit ganska sent in i bilden. Det finns ändå ett inte alltför litet antal äktenskap, som tack vare deras hjälp har klarat kriser. Av naturliga skäl kan det inte talas så mycket om detta, men det bör nog nämnas. I många fall har inte medlaren nått så långt men har klarat den svåra uppgiften att hjälpa människor ur deras låsta positioner, se nyktert på frågor och problem, acceptera varandra och få större möjlighet att leva vidare utan bitterhet när man går var sin väg. Blir medlingen frivillig, är det min förhoppning att svenska kyrkan och de fria samfunden klargör för människor att präster och pastorer i församlingstjänst tar emot alla som så önskar för enskilt samtal, som på ett värdefullt sätt kunde komplettera den frivilliga medlingen. När det gäller möjligheter till utökad familjerådgivning — ett angeläget behov — får man hoppas att utbyggnaden kan ske ganska snabbt, likaså att vi människor lär oss inse det självklara i att söka hjälp för den lilla krämpan i äktenskapet, medan den ännu är liten. Det borde vara lika naturligt som att gå till doktorn med en stukad tumme. Utökad familjerådgivning skulle kunna rädda fler äktenskap, fler människor. Våra frivilliga familjerådgivningsbyråer med sina kvalificerade medarbetare har uträttat, och uträttar fortfarande, ett värdefullt arbete som samhället inte har råd att avvara. Jag instämmer helt i vad som sägs om detta i reservation 10. Trots löften, vilja och ambition att infria dessa, samt den hjälp som kan ges, kommer ändå alltid några att misslyckas; vi är bara människor. Man kan misslyckas så totalt att samlevnaden inte kan fortsätta utan att alla i familjen tillfogas större eller mindre lidande. Skilsmässan är nödvändig som nödlösning. Därmed inte sagt att man i vigseln ser fram emot den som mer eller mindre naturlig. Den får dock inte vara så oöverkomlig att detta blir ett hinder för vigseln. Enligt lagförslaget skulle äktenskapsskillnad mellan makar som är ense och inte har barn under 16 år ej behöva föregås av betänketid. Att det är nödvändigt med betänketid i ett äktenskap med barn står utom all diskussion. Men vad är det som säger att man i det barnlösa äktenskapet skulle vara på det klara med sin situation och veta vilket som är riktigast, när man kanske befinner sig i en hastigt påkommen krissituation? Det finns människor som gått under på grund av snabbskilsmässa. Båda makarna eller en av dem har efter en tid erfarit att det inte alls var den bästa lösningen. Upprörda sinnen kunde kanske ha lugnats. Jag instämmer, herr talman, i vad som sägs angående betänketid i reservation 14 och yrkar alltså bifall till reservationerna 10 och 14, båda av herr Wiklund i Stockholm m.fl.

Herr talman! Statsrådet Lidbom inleder sin presentation av den nya familjelagstiftningen med att säga att förslaget innebär en modernisering, inte några revolutionerande förändringar. Jag kan hålla med om detta. Det arbete som nedlagts från bl.a. moderata samlingspartiets sida för att göra dessa förändringar icke revolutionerande har fått gehör såväl hos den allmänna opinionen som i statsrådet Lidboms förslag till riksdagen. Jag har roat mig att gå tillbaka till proposition 136 år 1968 för att se på de förändringar som då föreslogs i giftermålsbalken. Där skrev dåvarande justitieminister Kling: Samhällsförhållandena har under det senaste halvseklet förändrats på ett sätt som genomgripande påverkar synen på äktenskapet som institution. Det kan inte heller bestridas att de etiska värderingar på vilka den äktenskapliga samlevnaden bygger också Där fick vi den första påminnelsen om vad som skulle komma i de direktiv som ett år senare lades fram. Direktiven skrevs i en tid när det sannerligen inte blåsta moderata vindar. Studentoroligheter och vänsteraktiviteter på yttersta kanten präglade nyheter och kulturdebatt. Det borgerliga samhället, traditioner och äktenskap blev föråldrade begrepp som de unga trodde sig vilja stå utanför. Familjelagssakkunniga fick direktiv som upplevdes som alarmerande av oss som fortfarande anser att samlevnad människor emellan företrädesvis hör äktenskapet till och att äktenskapet bör präglas av makarnas ömsesidiga hänsyn till och ansvar för varandra. När jag nu vill instämma i statsrådets Lidboms klassificering av det här förslaget som en modernisering och icke revolutionering vill jag gärna göra det mot bakgrund av tre väsentliga punkter i direktiven. Jag vill ta fram dem och redogöra för i vilka former de nu föreligger som lagförslag. I direktiven skrev för det första statsrådet Lidbom, som jag förutsätter har skrivit direktiven: Registrering hos folkbokföringsmyndighet bör vara det konstitutiva momentet för äktenskapets tillkomst. — Det skulle alltså vara ett rent registreringsförfarande, vilket i allmänhet innebär en registrering av ett redan ingånget avtal. Familjelagssakkunniga fann emellertid att ett rent registreringsförfarande inte kunde förordas. Det innehåller bl.a. ett osäkert moment när det gällde tidsrymden mellan överenskommelse om äktenskapets ingående och registrering av detsamma. I stället förordades ett anmälningsförfarande, som i alla händelser ställde kravet att bägge parter skulle vara närvarande och dessutom — vilket jag tycker var mycket väsentligt — skulle gå att förena med vigsel, kyrklig eller borgerlig. Jag har emellertid hela tiden hävdat att vigsel skall konstituera äktenskapet, och herr Torsten Gustafsson och jag reserverade oss också för den åsikten. Åtskilliga remissinstanser stödde oss. Regeringen eller statsrådet Lidbom kände att den politiska vindriktningen har förändrats, och i propositionen föreslås att vigseln även framdeles får vara formen för äktenskapets ingående. Men jag vill gärna påpeka att det kanske är litet säreget att det enda motiv som anges till svängningen i statsrådets uppfattning är att vi — genom att frånträda vigseln som konstitutivt element — skulle gå från FN-konventionen. Men, statsrådet Lidbom, den har vi brutit mot redan när vi tagit bort lysningen. Det står nämligen i FN-konventionen att äktenskap skall ingås efter vederbörlig kungörelse. Jag vill erkänna att jag inte har läst igenom propositionen 136 år 1968 så noga att jag kan garantera att i det lagförslag som där lades fram inte gjordes någon erinran om att förslaget innebar ett brott mot FN-konventionen. Det förslaget fick antagligen passera utan att heller någon i riksdagen — vad jag vet — uppmärksammade brottet mot konventionen. Vi reservanter i familjelagssakkunniga och utskottets majoritet har däremot uppmärksammat detta faktum, och det är nästan litet rörande att statsrådet Lidbom som förevändning för att han tagit sitt förnuft till fånga på denna punkt tar att ett borttagande av vigseln skulle innebära ett brott mot FN-konventionen. Låt oss så betrakta vad som stod i direktiven om skilsmässa: omedelbar äktenskapsskillnad när makarna är ense om att upplösa äktenskapet men också omedelbar äktenskapsskillnad på yrkande av bara den ena maken när omständigheterna visar att söndringen är så djupgående att äktenskapet är definitivt spolierat. Låt mig först uttrycka min glädje över att vi aldrig har kommit att beröra tanken att man skulle undersöka omständigheterna för att utröna hur djupgående söndringen har varit. Den delen av direktiven förföll alltså, och kvar står att en omedelbar äktenskapsskillnad skulle komma när makarna är ense om att upplösa äktenskapet. Här sägs ingenting om förekomsten av barn. Familjelagssakkunniga mjukade emellertid upp dessa direktiv högst väsentligt genom att införa den mycket starka begränsning som ligger i att hänsyn skall tas till den tredje part som barnen utgör vid bedömningen av frågan om äktenskapets upplösning — där skall en tvingande betänketid på sex månader iakttas. Jag vill gärna påpeka att detta förslag innebär en skärpning gentemot den nu gällande lagstiftningen i vissa fall. I dag kan makar nämligen utan föregående hemskillnad få äktenskapsskillnad enligt den s.k. otrohetsparagrafen 11:8, något som omöjliggörs enligt den nya lagstiftningen i det fall att barn under 16 år finns. Jag tycker det är ett riktigt påpekande, och enligt min uppfattning har propositionen här följt den uppfattning som jag hade i familjelagssakkunniga och som jag tycker är riktig. Men i utredningen reserverade jag mig för att det alltid skulle finnas en betänketid inför upplösning av äktenskap. Jag vill gärna säga att den socialdemokratiska regeringen och justitieministern här inte har backat — för att använda det uttrycket — utan snarare skärpt reglerna. Justitieminister Kling skrev nämligen 1968 i propositionen 136 med förslag om ändring i giftermålsbalken: ”Den nuvarande ordningen med ett hemskillnadsår som betänketid för makar som står i begrepp att skiljas har emellertid visat sig värdefull och den bör sannolikt bibehållas för framtiden.” Det var regeringens inställning när det gällde skilsmässa och hemskillnadstid 1968. Redan 1969 hade där emellertid skett en uppluckring, och nu har ju också utskottsmajoriteten gått med på att man skall kunna få omedelbar skilsmässa utom när makarna är oense därom eller när barn finns. Jag vill gärna passa på att uttrycka min glädje över att den reservation som jag var ensam om i familjelagssakkunniga har fått stöd vid utskottsarbetet av ledamöter från centerpartiet och folkpartiet, vilket ju visar en allmän förflyttning enligt den ”konservativa inriktning”, för att citera statsrådet Lidbom, som jag tydligen representerar. Den tredje punkten ur direktiven som jag skulle vilja ta upp är den där det sägs att vi skall sträva efter en lagstiftning som skall vara neutral till olika samlevnadsformer och moraluppfattningar. Det ligger — det vill jag gärna säga — mycket i tanken på en neutralitet som ger ett ökat fritt handlingsutrymme för enskilda människor. Men jag vill i detta sammanhang bemöta herr Sjöholm, som säger att det är förvånande att moderata samlingspartiet kräver att samhället skall gå in och ställa krav, eftersom det skulle kunna uppfattas som ett uttryck för socialism. Jag vill här säga att en grundregel i vår politik har varit att samhället visserligen skall lämna den enskilde frihet men också stötta dem som är svaga, och det är ju vad äktenskapslagstiftningen enligt allmän uppfattning och enligt allas uppfattning är till för. Nåväl, neutralitetstanken kunde vi i familjelagssakkunniga inte biträda. Det berodde på flera olika saker. Man kan se neutraliteten till samlevnadsformer från två olika håll. Man kan säga att samhället skapar äktenskapsregler. De finns för dem som vill använda sig av dem, men samhället ställer sig neutralt så till vida som människorna själva får välja om de vill inordna sig under detta regelsystem eller inte. Men detta går svårligen att förena med direktivens ord om att äktenskapet skall ha en central plats i familjerätten. Man kan också skapa neutralitet genom att samhällets reglering av mannens och kvinnans inbördes relationer är densamma antingen äktenskap har ingåtts eller inte. Det innebär att om jag får barn med någon finns det regler som automatiskt gäller för mitt förhållande till denna person. Det är alltså en form av tvångsgifte, och det berövar äktenskapet som rättsligt institut dess materiella innehåll. Vad blir det kvar av själva äktenskapet i ett sådant fall? Definitivt ingenting. Därför fick vi i familjelagssakkunniga säga att det går inte att åstadkomma en lagstiftning som är helt neutral, om man vill behålla äktenskapets centrala plats och inte vill tvinga in människor under ett regelsystem. På ytterligare ett område kan jag med glädje notera att statsrådet Lidbom i propositionen har bifallit en reservation från bl.a. min sida. Det gäller frågan, om samboende föräldrar skall kunna ha gemensam vårdnad om sina barn. När jag första gången ställdes inför problemet tyckte jag att en förändring i den riktningen var mycket sympatisk. Jag hade alltså ingen moralisk motvilja mot en sådan anordning. Men sedan jag hade satt mig in i de konsekvenser som en sådan lagregel skulle få kunde jag bara fastslå att i dessa regler måste en skillnad göras mellan gifta makar och samboende, beroende på att förfarandet när samlevnaden upplöses är olika i de två fallen. Jag ser alltså propositionens förslag som en eftergift åt de synpunkter som jag sedan länge haft i denna fråga. Jag vill beröra ytterligare en punkt, nämligen den särskilda bodelningsregeln. Statsrådet Lidbom gjorde här en ändring i propositionen som jag tycker är till det bättre. Vi hade inte föreslagit någon ändring, men statsrådet har alltså gått ett steg längre än vi gjorde. Om jag skall yttra mig litet vanvördigt om den regeln kan jag säga att den är en förtäckt skadeståndsregel. Men den bidrar i alla fall till att hjälpa de kvinnor som vid upplösning av ett äktenskap, i och med att skadeståndsregeln inte finns kvar, skulle ställas i en orimlig social eller ekonomisk situation. Detta är alltså en förbättring i propositionen. Jag kan sålunda konstatera att mitt ställningstagande när det gäller vigseln och den gemensamma vårdnaden har beaktats i propositionen. Beträffande betänketiden och giftomannasamtycket kan jag konstatera att ledamöter från centerpartiet och folkpartiet har följt mitt ställningstagande i utredningen. Statsrådet Lidbom inleder sin proposition med ett konstaterande att familjen är av grundläggande betydelse både för familjemedlemmarna och för samhället. Statsrådet anför också att övervägande antalet män och kvinnor som bildar familj väljer att ge sin samlevnad äktenskapets form. Vad statsrådet inte anför är att det traditionella äktenskapet i vårt land i dag upplever en kris som torde sakna motstycke i hela världen. Denna kris drabbar äktenskapet som samlevnadsform — påvisbar genom det ständigt stigande antalet skilsmässor. Människor har fått svårare att leva samman. Men krisen drabbar också själva äktenskapsuppfattningen. Allt färre gifter sig. Varken utskottet eller departementschefen har velat gå på djupet för att utröna varför det förhåller sig så. De borgerliga ledamöterna i familjelagssakkunniga önskade få till stånd en utredning för att undersöka svenska folkets kännedom om gällande äktenskapslagstiftning. Jag hade t.o.m. saken uppe i en enkel fråga till finansminister Sträng, eftersom det hela tiden ansågs att vi inte skulle kunna få pengar till en sådan undersökning. Efter ungefär två års diskuterande deklarerade de socialdemokratiska ledamöterna att någon utredning inte var önskvärd. Det är glädjande att jag nu har tillfälle att till statsrådet Lidbom ställa den fråga som för mig så länge varit angelägen: Hur kan statsrådet Lidbom i sin proposition konstatera att här skall man skapa en bättre likhet och en neutralitet olika samlevnadsformer emellan och samtidigt inte vilja biträda ett önskemål om en undersökning för att utröna vad svenska folket egentligen vet om gällande lagstiftning på detta område? Jag beklagar att den undersökningen inte kommit till stånd. Det hade varit utomordentligt värdefullt såväl för statsrådet som för familjelagssakkunnigas fortsatta arbete att vi hade haft en uppfattning om vad människor känner till. Annars kan vi inte utröna vad nedgången i antalet äktenskap beror på. Det är en allvarlig nedgång och ingenting som man längre kan slå bort. Vi i moderata samlingspartiet har hänvisat till att nedgången i antalet äktenskap har berott på skatteoch sociallagstiftningen — det må den ha gjort — men det är inte enda skälet. Det vore fel att säga att det endast är materiella hänsyn som varit avgörande. Det finns mer djupgående och därför svårfångade skäl till den nya attityden. Den förändrade sexualmoralen har satt trohetsbegreppet i fråga och därigenom urholkat den etiska grundsynen på äktenskapet. Det stigande antalet skilsmässor har bidragit till att urholka uppfattningen om äktenskapet som en livslång gemenskap. Nya samlevnadsformer, alltifrån storfamiljer till andra grupperingar, har bildat en motvikt till den lilla kärnfamiljen. Men först och främst — och det vill jag inte beklaga — är sammanboende utan äktenskap socialt accepterat. Allt fler människor känner sig främmande för regler och förordningar, vill bryta sig ut, själva bära ansvaret och göra som man vill — man vill inte längre vara gift. Vad gör då samhället i gengäld? Borde inte denna förändring av äktenskapsuppfattningen bemötas med åtgärder som stärker äktenskapet? Borde inte ungdomars flykt från det regelsystem som följer med giftermålet av samhället bemötas med att ge dessa regelsystem fördelar? Icke så från statsrådet Lidboms sida. I stället får vi: neutralitet till olika samlevnadsformer, urholkning av de fördelar som följde på giftermålet, förändring av äktenskapet i själva dess funktion — som det också presenteras i utskottsbetänkandet — och först och främst osäkerhet om vilka rättsregler som i framtiden skall åvila det. Herr talman! Jag skall inte — det har gjorts här förut i dag — gå in på osäkerheten inför det fortsatta arbetet och osäkerheten för den som i dag gifter sig om vad detta i framtiden kommer att innebära. Jag är övertygad om att denna osäkerhet påverkar inställningen till äktenskapet. Det hade dessutom varit lyckligt om statsrådet hade tagit upp hela äktenskapslagstiftningen i en enda proposition — det är självklart. Jag vill erinra om att utskottet påfallande många gånger säger att man skall se över äktenskapslagstiftningen för att uppnå språklig enhetlighet, man skall göra slutlig revidering, och utskottet utgår ifrån att gällande giftermålsbalk då kommer att ersättas av en helt ny giftermålsbalk. Utskottet är mycket medvetet om det felaktiga i den uppdelning som här sker. Jag kan inte heller undgå att uttrycka min glädje åt att 5 kap. 1§ giftermålsbalken får stå kvar. Det är särskilt glädjande mot bakgrunden av vad justitieminister Kling — jag nämnde det inledningsvis — sade 1968 om förändringen av de etiska värderingarna. Jag tycker att det ändå ligger en viss trygghetsfaktor i detta att man enligt propositionen och utskottsbetänkandet inte har velat ta bort 5 kap. 1 8 giftermålsbalken. Jag har velat göra denna sammanfattning av vad som har skett och därmed klarlägga att den hårda kritik som på våra ”jubelmöten”, enligt statsrådet Lidbom, förs fram från moderata samlingspartiets sida inte är hård jämfört med det förslag som propositionen innehåller. Vi har i vårt valmanifest tagit upp den här frågan så till vida att vi säger att äktenskapets ställning skall stärkas. Men det kan jag inte kalla för några utrerade konservativa yttringar. Jag skulle här vilja ställa en sista fråga till statsrådet Lidbom. Det är en fråga som jag tror alla ungdomar — gifta, sammanboende och förlovade — och kanske också vi äldre, som har varit gifta en längre tid, vill ha svar på. Statsrådet Lidbom anser att äktenskapet skall ha en central ställning i familjerätten och det vill vi också. Med det menar vi att vi är villiga att ge vissa förmåner till dem som är gifta. Jag talar inte då enbart om ekonomiska fördelar, som statsrådet Lidbom förstår. Utan jag vill veta vad statsrådet Lidbom över huvud taget menar med ”central plats i familjerätten” för äktenskapet. Man kan inte bara hoppas att alla skall gifta sig. Jag vill här beklaga att lagutskottet har i referatet av interpellationsdebatten som statsrådet Odhnoff förde, tagit med den felaktighet som fanns i hennes interpellationssvar. Hon sade då — jag vill ha med detta i protokollet även denna gång, eftersom hon inte bemötte det — att 1 800 kronors avdrag vid beskattningen kostar samhället 1 500 miljoner kronor och att detta skall värderas som en förmån för de gifta. Men, statsrådet Lidbom och utskottets värderade ordförande, exakt samma avdrag kommer sammanboende med barn till del. Den enda skillnaden mellan gifta och ogifta utgörs här av den lilla grupp gifta makar där bara en förvärvsarbetar och där inga gemensamma barn finns. Det blir alltså inte fråga om 1,5 miljarder kronor — det har jag redovisat tidigare. Den enklaste addition ger sålunda vid handen att denna ekonomiska diskriminering trots allt finns, men det skall vi inte tala om i dag.
Herr talman! Om man får tro fru Sundberg, vilket man kanske inte får göra på den här punkten, skulle numera moderaterna vara de som i stort sett bestämmer hur vi skall besluta här i kammaren och t.o.m. hur propositionerna skall utformas. Det är väl en mild överdrift. Och det är kanske litet farligt att ta ut segrar i förskott på det här storvulna sättet. När jag nämnde — i samband med frågan om betänketid — ordet socialism var det därför att samhället här tar åt sig mer och mer och lämnar mindre och mindre åt den enskilde att bestämma. Det tycker jag att samhället gör när man t.o.m. vill förmena vuxna, rättskapabla människor att suveränt besluta i en sak som angår dem själva. Och vad händer? Jo, herr Winberg stiger upp och tar fram som ett idealland i det här avseendet Rumänien, som ju är ett socialistland. Jag tycker att det bestyrker precis vad jag har sagt. När jag ändå har ordet vill jag påpeka att flera av de domstolar som har yttrat sig och även Sveriges advokatsamfund och Sveriges rättshjälpsjurister varit eniga om att betänketid inte borde ifrågakomma. Några av dem vill t.o.m. slopa betänketiden när det finns barn och när makarna icke är ense. Organisationer som sysslar med dessa problem dagligen anser att man inte bör ha någon betänketid, detta av rent praktiska skäl därför att det inte skulle vara till någon nytta. Rättshjälpsjuristerna anser t.o.m. att det skulle vara menligt med betänketid, eftersom parterna under den tiden i stället kan börja ordna för sig själva med bodelning och sådant som brukar kunna ställa till trassel. De som känner till förhållandena säger alltså att det av praktiska skäl icke bör finnas någon betänketid. Jag säger att vi lever i ett fritt land och att det är en liberal ståndpunkt att människor skall få bestämma själva. Om makar efter ett längre eller kortare äktenskap lugnt och sansat kommer överens om att bryta upp, så skall inte samhället lägga hinder i vägen. Det är trots allt socialism i överförd mening, fru Sundberg.
Herr talman! Fru Sundberg angrep i sitt anförande en del personer för brist på konsekvens i uppfattningen. När fru Sundberg gjorde det, tycker jag att det finns anledning att peka på ett par punkter i den motion där fru Sundberg står som första namn.

Vilken konsekvens finns det i uppfattningen på den punkten, fru Sundberg? Fru Sundberg nämnde ett statsråd som ändrat uppfattning på fyra år. Jag konstaterar att fru Sundberg kan ändra uppfattning på mindre än ett år. En annan punkt i motionen handlar om vårdnaden av barn. Där säger fru Sundberg att hon inte vill vara med om att ge fadern samma rätt att överta vårdnaden om ett barn som han har utom äktenskapet, även om det inte skulle strida mot barnets bästa. I det betänkande som fru Sundberg för ett år sedan var med om att skriva under och på en punkt där hon inte har reserverat sig sägs det att modern och fadern även när det gäller barn utom äktenskap bör vara likställda i fråga om rättigheten att få vårdnaden om barnen. Jag har velat peka på dessa punkter, därför att fru Sundberg var helt tyst beträffande dem. Just detta med vårdnaden om barnen tycker jag är väsentligt att dra fram i detta sammanhang. Många män ute i landet har varit mycket aktiva när det gällt att framhålla hur viktigt det är att fäderna får samma rätt som mödrarna till vårdnad och tillsyn av barnen. Jag vet också att fru Sundberg har deltagit mycket aktivt på många möten med Männens rättsförening i dessa frågor. Därför finner jag det litet stötande att fru Sundberg på denna punkt inte givit klart uttryck för sin uppfattning i dag.
Herr talman! Fru Sundberg apostroferade mig speciellt, när hon sade Onsdagen den att utskottet enligt hennes tolkning av betänkandet skulle vara medvetet 30 maj 1973 om att metoden att göra den här reformen i två etapper är olämplig. Jag vill bestämt bestrida den uttolkningen. Då skulle vi inte alls ha lagt fram detta betänkande. Vi skulle då ha avstyrkt propositionen och alltså avstått från att behandla den. Vidare var fru Sundberg länge inne på diskussioner om den ekonomiska diskrimineringen av äktenskapet.

Herr talman! Fru Sundberg sade att centern tagit ett steg i konservativ riktning. Det är fel. Jag har noggrant redogjort för vårt ställningstagande när det gäller betänketiden. Jag har redogjort för de principiella synpunkterna och för att vi av omsorg om människorna på de grunder jag tidigare redovisat tagit ställning för tre månaders betänketid. Det är inget uttryck för vare sig konservatism eller dess motsats. Det är ett uttryck för omsorg om den svagare parten. Vi har också fått en bredare uppslutning kring betänketid på tre månader. Det är alltså fråga om praktisk politik, ingenting annat.

Herr talman! Jag beklagar bara, fru Jonäng, att jag hos centerpartiets representant i familjelagssakkunniga inte fick gehör för mitt krav på betänketid i varje fall vid äktenskapets upplösning. Herr Wiklund i Stockholm vill jag hänvisa till s. 79 i betänkandet där utskottet skriver: ”Utskottet utgår från att gällande GB då kommer att ersättas av en helt ny giftermålsbalk.” Det blir alltså nästa gång vi behandlar ärendet. Jag vill också påpeka att det som herr Wiklund citerade på s. 74 i utskottets betänkande bara gäller de ändrade reglerna för äktenskapets ekonomiska rättsverkningar. Familjelagssakkunniga skall undersöka hur dessa regler förhåller sig till annan lagstiftning, men vi har inte av utskottet fått mandat att undersöka hur gällande sociallagar och skatteregler påverkat äktenskapet. Det var det jag anförde, och det var det interpellationsdebatten med fru Odhnoff rörde sig om. Fru Lundblad anförde två exempel på bristande konsekvens i detaljfrågor. I det ena fallet har jag ändrat uppfattning, och det gäller den 81 förenklade borgerliga vigselceremonin, där jag genom samtal med mina partikamrater kommit fram till — det står inte heller i betänkandet — att den etiska innebörden skulle vara med. Men när det gäller vårdnaden av barn har jag verkligen inte ändrat uppfattning.

Den flicka som inte söker abort utan väljer att föda sitt barn får en ökad otrygghet oaktat hon är lämplig att ta hand om barnet. På den punkten har jag alltså inte ändrat uppfattning.

Herr talman! Det är väl alldeles uppenbart att om familjelagssakkunniga nu skall gå in i en belysning av äktenskapets ekonomiska rättsverkningar så kommer man in på sådana frågor som diskuteras i debatten omkring eventuell diskriminering av äktenskapet. Med vår formulering syftar vi i utskottet direkt till att det skall bli fråga om just en belysning av såväl skattesom sociallagstiftningens konsekvenser sett ur äktenska pets synpunkt. Sedan vill jag verkligen hoppas att det blir en ny giftermålsbalk. Redan i fråga om språkdräkten är det angeläget att det blir en sådan balk. Det är väl klart att när det gäller just de ekonomiska rättsverkningarna och även i övrigt så måste resultatet av reformarbetet sammanbindas till ett slags slutprodukt, och då måste det givetvis bli en ny giftermålsbalk. Det betyder naturligtvis inte att de punkter som vi i dag diskuterar innehållsligt skulle bli ändrade i en kommande ny giftermålsbalk Jag vidhåller att utskottets majoritet icke har uppfattningen att det är olämpligt att gå fram i etapper, utan vi anser det tvärtom av praktiska skäl lämpligt och riktigt. På detta sätt har vi nu kunnat starta reformarbetet i form av lagstiftning.
Nr 105 Herr talman! Det är fråga om två olika förslag. I propositionen Onsdagen den föreslås detta med vårdnaden att gälla även fall där mannen icke har 30 maj 1973 sammanlevt med kvinnan och barnet. Det tycker jag är en helt annan sak —- — Aktenskapslagstift än vid separering av sammanboende som har bildat en familj.
Herr talman! Jag vill påpeka att de frågor, som jag tog upp, av mig absolut inte betraktas som några detaljfrågor. Åtminstone frågan om vårdnaden av barn är en mycket väsentlig fråga för många personer. Om jag jämför texten i fru Sundbergs motion och texten i hennes reservation till familjelagssakkunnigas betänkande, så talas det i reserva intresse överföra vårdnaden om barn utom äktenskap från modern till fadern. Hon har alltså där anslutit sig till förslaget, medan fru Sundberg i sin motion har skrivit: Jag kan icke biträda detta förslag.
Där skulle jag mycket väl kunna tänka mig att vårdnaden tillerkänns fadern, och på den punkten kommer väl förslaget sannolikt att gå igenom såsom det nu

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat till en lugn, fridfull och saklig debatt om äktenskapsrätten. Det har varit givande, om också icke i varje sekund uppiggande — tydligen tyckte fru Sundberg att tristessen blev så stor att hon måste visa sina talanger att reta upp kolleger i de borgerliga partierna. Men till saken. I morse uttryckte jag ett önskemål att vi skulle använda en del av denna debatt till att testa samstämmigheten kring huvudlinjerna i denna modernisering och reformering av äktenskapsrätten. Vi visste i och för sig från början att det fanns och finns en bred majoritet för propositionens förslag och för utskottsbetänkandets majoritetsförslag. Men det var ändå intressant att se hur långt samstämmigheten sträckte sig, framför allt därför att det fanns en viss oklarhet om var moderaterna stod. I sin agitation kommer de med rätt mycket av indignationsnummer och har blåst upp en rätt stor oro inför denna lagstiftning och de har också skapat en ovisshet om var de själva står. Nu svarade herr Lidgard i förmiddags att han visst icke uppfattar denna lagstiftning som något attentat mot äktenskapet och familjen. Fru Sundberg noterade nyss att det inte var fråga om några revolutionerande förändringar i äktenskapslagstiftningen och att hon också kunde ge sin anslutning till huvudlinjerna i förslaget. Då vill jag säga till båda dessa moderata vänner: Men gå då även utanför detta hus och tala om det! Det är i inte ringa mån ni själva och era partivänner som har snedvridit debatten, som har jagat upp sinnesstämningarna och som har givit många människor uppfattningen att man nu står i begrepp att rasera äktenskapet eller att i varje fall äktenskapet är svårt hotat av alla möjliga illfundiga och fanatiska påhitt från socialdemokratiskt håll. Skingra då själva de missförstånd ni skapat!

Ja, men fru Sundberg, det där är inte bara rätt skrytsamt. Det är dessutom i sak fel. Här genomför vi nämligen i allt väsentligt en reform precis efter de linjer som skisserats i direktiven och de linjer som återfinns i familjelagssakkunnigas betänkande. Propositionen är, som jag sade förut, något mindre omfattande än familjelagssakkunnigas förslag. Ett och annat delförslag har vi avstått från. All right, på en eller annan punkt har vi tagit hänsyn till kritik, och jag sade också att jag tycker att det är riktigt vid denna typ av lagstiftning att vara särskilt observant och att lyssna noga på kritik, att söka sig fram till ett regelsystem som kan accepteras av så många människor som möjligt. Det hade jag inte väntat mig att få höra några ironiska kommentarer om. Men dessutom vill kanske fru Sundberg och herr Lidgard nu insinuera att socialdemokratin har ändrat sin grundläggande inställning. Nu nalkas valet, och nu har man känt att de politiska vindarna börjat blåsa åt ett annat håll. Förr talade man öppet om att man ville komma åt äktenskapet, nu har man retirerat och talar i stället väl om äktenskapet. Nu är det inte längre fråga om att rasera det. Så heter det från moderaternas sida. Det är naturligtvis frestande, framför allt utanför denna kammare där man inte riskerar att bli bemött, att föra den typen av argumentation. Tyvärr är emellertid även de här påståendena felaktiga fru Sundberg. Det är inte så att regeringen, i februari 1973, då lagrådsremissen offentliggjordes har intagit en helt ny attityd till dessa äktenskapsfrågor. Jag tycker egentligen inte om att behöva belägga att jag har rätt genom att citera mig själv, men i det här fallet kan jag inte motstå frestelsen att göra det. Det är inte första gången i vår som vi möter den här beskyllningen, den här misstanken, den här farhågan för hur det skall gå med äktenskapet, och jag har även tidigare haft anledning att ta upp ämnet. När jag skall citera mig själv skall jag ta ett anförande vid universitetet i Jyväskylä i Finland ett offentligt anförande som sedermera tryckts — sommaren 1971, ett år innan familjelagssakkunniga lade fram sitt betänkande. Det anförandet inleder jag med att säga: ”Låt mig börja med en otvetydig deklaration. För mig är det uppenbart att familjen är en både livskraftig och ändamålsenlig institution. Familjebegreppet och familjens sociala funktion har förändrats och som sker i samhället i övrigt. Men ingenting tyder på att det grundläggande familjemönstret med föräldrar och barn som lever tillsammans i ett gemensamt hem skulle vara en livsform som är stadd på retur.” Jag sade vidare: ”Äktenskapet kan ingalunda anses vara en föråldrad företeelse. Jag kan inte se något rimligt skäl varför politikerna skulle försöka ge sig på att rasera det.” Det är alltså den attityd som vi hade när direktiven skrevs 1969 och när jag höll talet på sommaren 1971 — samma attityd som nu återspeglas i propositionen. Jag tänker inte gå djupt in i de skäl som moderaterna har kvar för att klamra sig fast vid sitt avslagsyrkande — d I som jag kallade formella: de vill kunna bedöma hela reformen i ett sammanhang och inte ta den i etapper, de vill ta hänsyn till det nordiska samarbetet. I huvudsak kan jag hänvisa moderaterna till att diskutera denna fråga med sina kolleger i folkpartiet och centerpartiet, som tydligen hittills inte blivit särskilt övertygade av den moderata argumentationen. Men något skall jag väl säga åtminstone om det nordiska samarbetet. Herr Winberg läser, så hovrättsråd han är, naturligtvis Svensk Juristtidning, och det händer att han läser högt ur den i riksdagen. Han har hittat två professorer från Danmark och Finland och en parlamentariker från Norge som har skrivit och skällt på Sverige för att vi bryter det nordiska samarbetet genom att göra denna reform på egen hand och som riktar ganska grava beskyllningar mot Sverige. Det är om jag minns rätt — herr Winberg får korrigera mig om jag har fel — herr Helge Seip som beskyller oss för att bryta med Helsingforsavtalet. Helsingforsavtalet? Där finns en bestämmelse i avtalet om att de nordiska länderna skall sträva efter en ökad rättslikhet på privaträttens område. Bryter vi med den bestämmelsen, när vi nu säger att vi finner reformbehovet i Sverige så angeläget, att vi inte anser oss kunna vänta en oviss tid på att de andra nordiska länderna eventuellt också vill reformera sin lagstiftning? Det vore en väldigt egendomlig tanke, om de nordiska länderna skulle ha tagit på sig den typen av bundenhet. Vi söker oss till nordiskt samarbete av många goda och praktiska skäl: därför att vi har så mycket att lära av varandra, så många gemensamma erfarenheter, så mycket av gemensam bakgrund, och därför att vi ibland uppnår stora praktiska fördelar för människorna genom att harmonisera lagstiftningen. Men vi har vad jag vet aldrig hittills känt oss fördragsmässigt bundna att avstå från reformer som vi anser angelägna i vårt eget land — och det vore sannerligen uppseendeväckande. Hur vill i så fall herr Winberg, som för vidare den här anklagelsen, se på Danmarks och Norges uppträdande i förhållande till Helsingforsavtalet? Danmark är medlem i EG, Norge sökte medlemskap i EG — för resten under en regering där Helge Seip var med som statsråd. Detta Romfördrag, som Danmark skrev på och Norge länge var betänkt att skriva på, innehåller ju bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen på just stora delar av privaträttens område — hela den kommersiella rätten och åtskilligt annat som i princip ligger under Romfördraget. Bröt Danmark och stod Norge i begrepp att bryta mot sina förpliktelser enligt Helsingforsavtalet genom att gå in i förhandlingarna med EG om medlemskap och där åta sig förpliktelser som stred mot Helsingforsavtalet? Ja, har man herr Winbergs inställning till Helsingforsavtalets innebörd så måste det ju vara så. Men tänk efter, herr Winberg! Ingen har slungat ur sig den beskyllningen mot Danmark eller mot Norge vid någon tidpunkt, och det är på goda grunder man har avstått från det. Vi har aldrig försökt kasta någon smuts på våra grannar för att de ville behålla sina händer fria och skaffade sig andra internationella bindningar som för dem var ännu mer angelägna. Men då kan det i rimlighetens namn inte heller vara något fel att påstå att samma avtal tillåter vilket nordiskt land som helst att i sina lagstiftningsärenden fritt pröva från fall till fall om man vill gå fram var för sig eller om man vill välja den nordiska harmoniseringens väg. Herr Winberg säger om detta nordiska samarbete att vi skall väl ändå sätta så stort pris på det att vi accepterar någon fördröjning av en svensk lagstiftning. Det är kanske huvudskälet till moderaternas avslagsyrkande. Låt oss titta på läget! Kan herr Winberg tala om för mig vad ”någon fördröjning” är för någonting? Har herr Winberg fått några senkomna informationer om hur de andra länderna tänker göra? Vi vet att Danmark har en principdiskussion på gång och så småningom kanske får en äktenskapslagstiftning som liknar vår. Såvitt jag vet i dag säger den norska regeringen, vars justitieminister tillhör kristelig folkeparti, att lagreformer i den riktning som Sverige nu genomför vill man över huvud taget icke reflektera på. Den finske justitieministern, socialdemokraten Louekoski, har nyligen varit ute och talat offentligt om hur han ser på detta. I Finland föreligger ett betänkande som i sina huvudlinjer påminner rätt mycket om den svenska lagstiftningen — det är riktigt. Men det är ett splittrat betänkande, och det är ett politiskt ovisst öde som detta betänkande går till mötes. Enligt Louekoski finns det ingen anledning att räkna med att den nuvarande finska regeringen går vidare med detta betänkande till någon proposition, åtminstone icke för närvarande. Men i så fall, herr Winberg, vad är det vi väntar på? Hur länge skall vi vänta? Skall vi över huvud taget intressera oss för efter vilken linje man kan skapa enigheten i framtiden? Kan herr Winberg skingra dunklet och tala om för oss vilka krav vi bör ställa på innehållet i en äktenskapslagstiftning? Eller är det bara att vänta, oavsett om det blir resultat eller vad det blir för slags resultat? Det har pratats så mycket strunt kring det svenska agerandet i det nordiska lagstiftningssamarbetet att det är rätt angeläget att ta upp den här frågan litet grundligare. Jag kan försäkra både herr Lidgard och herr Winberg att vi i alla faser har skött detta grundligt nordiskt med kontaktmannamöten mellan justitieministerierna och med möten på ministernivå. Redan tillsättandet av familjelagssakkunniga föregicks av överläggningar på kontaktmannaplanet och på ministerplanet. Det konstaterades att de andra länderna inte var intresserade av att tillsätta utredningar för reformer i den riktning som vi övervägde i Sverige, bortsett från Danmark där man hade liknande funderingar. Jag var själv 1969, strax efter det att denna utredning tillsattes, med i Reykjavik på ett justitieministermöte. Den norska justitieministern, som då var en högerkvinna, sade att det inte fanns intresse för att tillsätta någon utredning av det här slaget. Den isländske justitieministern var inte ett dugg intresserad av att gå sådana vägar som man i Sverige övervägde. Den finske justitieministern sade att man hade en kommitté på gång men inte tänkte ge den så här vittsyftande mandat. Sådant var läget då. Sedan väntade vi och fick ett betänkande. Efter remissbehandlingen kollade vi upp läget i de andra nordiska länderna. Och vad säger de då? Ja, en del av er var ju själva med vid Nordiska rådets session i Oslo och hörde vad de sade. Hörde ni någon änsvarig representant för den finska regeringen utlova någon proposition i den här stilen inom överskådlig tid? Hörde ni någon ansvarig representant för den norska regeringen utlova någonting sådant? Nej. Men vad betyder då detta tal om att vi borde ha väntat ytterligare? Ett litet specialämne, som egentligen ligger vid sidan av äktenskapslagstiftningen, kanske jag borde säga några ord om. När moderaterna attackerar oss och anklagar oss för att vara fiender till äktenskapet talar de ibland om socialoch skattelagstiftningen och menar att den är så illa ordnad att folk förlorar på att gifta sig och vinner på att skilja sig. Vi har i propositionen från regeringens sida gett uttryck åt vår principiella uppfattning — att man över huvud taget i lagstiftningen bör försöka ordna det så att folk inte förlorar på att gifta sig och inte vinner på att skilja sig. Sedan är det en annan femma att det i vissa sammanhang kan vara svårt att leva upp till denna målsättning. Bl. a. finns här kostnadsaspekter och kontrollsvårigheter. Läget är ändå även i de här frågorna, när man kommer till realiteterna, det att inte heller ni moderater riktigt kan leva upp till de där indignationsnumren ute i bygderna. När det gäller sådana här bestämmelser som ni vill peka på i det studiesociala systemet eller i arbetslöshetsförsäkringen, för att nu nämna två ämnen som ni haft tillfälle att avhandla under loppet av mindre än en vecka, upplever ni ju precis samma svårigheter som vi andra. Inte kan ni stå för att omedelbart bara avskaffa regeln om avräkning av makes inkomst vid tilldelning av studiemedel — det kostar för mycket. I princip vill vi väl alla här sträva mot regler som inte på detta sätt missgynnar de gifta. Men när vi i går diskuterade kontantstödet från arbetslöshetsförsäkringen, inte ville ni då bara säga att det inte skall ske någon avräkning av makes inkomst på detta kontantstöd. Det kan ni inte säga därför att det kostar för mycket pengar. Det här bör man ju se på. Familjelagssakkunniga skall undersöka hur olika typer av lagstiftning fungerar i relation till äktenskap och andra samlevnadsformer. Om jag inte minns fel gjordes det i går en hemställan om att man även i en särskild utredning skall se på en del bidragsregler just ur aspekten att äktenskapet inte bör diskrimineras. I själva verket torde det här i riksdagen råda ganska stor samstämmighet också om detta att man bör söka undvika att ha regler i skatteeller sociallagstiftningen som gör att människor förlorar på att gifta sig eller vinner på att skilja sig. Men inställ då också den delen av er propaganda och gå ut och förklara för människorna att när det kommer till kritan kan ni nog inte gå så mycket längre än några andra partier när det gäller att revidera dessa bestämmelser i skatteoch sociallagstiftningen som ni så ofta och så hårt har kritiserat.

Herr talman! Jag beklagar verkligen att statsrådet Lidbom med detta senaste anförande förtog en del av det goda intryck vi fick genom hans tidigare anförande i dag. Det är tydligen diskussionerna om vem som har fått vem att förflytta sig i någon riktning som inte riktigt kan accepteras. Jag var i mitt anförande rätt försiktig på den punkten och ville liksom inte tillskriva oss någon ära. Jag konstaterade att här hade skett en viss utveckling från den tid då direktiven skrevs fram till det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Nu säger herr Lidbom att det inte har skett någon förändring. Vi som tycker oss märka en förändring — både vetenskapsmän på detta område och andra som har upplevt direktiven som direkt äktenskapsfientliga och som nu kan se på problemet på ett något annorlunda sätt — är med andra ord inte läskunniga. Herr statsrådet har verkligen gjort oss besvikna och fundersamma på om man kan stödja den här lagstiftningen, som jag ändå ganska helhjärtat har försökt — om man nu inte kan göra det som jag tycker är riktigast, Nr 105 nämligen att skjuta på den tills vidare. Det är en tråkig situation vi har Onsdagen den hamnat i, och den är statsrådet ansvarig för. 30 maj 1973 Beträffande den nordiska lagstiftningen vill jag bara säga att herr Lidbom är alltför benägen att beskylla andra för att prata strunt. Denna gång gällde det dem som sysslat med nordisk lagstiftning och som tycker att vi svenskar skall försöka anstränga oss på detta område. De sägs nu ha pratat en massa strunt. Man befrämjar inte den nordiska samarbetstanken på detta och andra områden genom att beskylla olika människor — däribland företrädare för de andra nordiska länderna, det måste ju bli så för att prata strunt.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka för det sista som statsrådet Lidbom sade om jämställdheten mellan sammanboende gifta. Får jag där föreslå att statsrådet Lidbom försöker att så ofta det går tala med sina kolleger i regeringen om detta. Visserligen gäller det här ekonomiska frågor, men om man gör en avräkning mot makes inkomst, så kan man ju göra precis samma avräkning mot sammanboendes inkomst. Om vi tar bort alla prövningar — på folkpensionen, studiemedlen och vad det nu kan vara — så vore det naturligtvis idealet. Men det kostar pengar. Och varför kan man inte åtminstone jämställa så mycket det går? Där finns det ändå en skillnad, nämligen den att till sammanboende räknas enligt kommunalskattelagens 65 § bara de som varit gifta med varandra och har eller har haft gemensamma barn. Redan där är alltså begränsning. Det är bara detta lilla jag ber om i fortsättningen. Sedan instämmer jag helt i vad statsrådet Lidbom sade om vikten av att få en lagstiftning som kan accepteras av så många som möjligt. Både statsrådet och jag har väl den förhoppningen att denna lagstiftning skall kunna accepteras av fler än vad den nuvarande lagstiftningen gör, men jag är inte säker på det. Slutligen sade statsrådet Lidbom att man kan glida i sitt ställningstagande — men det var inte det ordet statsrådet använde — genom att lyssna på människor, på stämningar och remissinstanser. Det är alldeles riktigt. Jag är mycket glad för att så är fallet. Men förkasta då inte att vi har varit medhjälpliga när det gällt att skapa en opinion kring värdet av familjen, äktenskapet och denna lagstiftning! Jag tror jag kan garantera att vi inte skall gå ut och föra några debatter, som vi inte kan föra när vi bemöts här av föredragande statsrådet eller av ledamöter i denna kammare. Så pass ärliga är vi än Men debatten kommer att fortgå om det som står i direktiven, att ”familjebandens betydelse som trygghets i början av sitt huvudanförande i dag. Vi har olika uppfattningar om vad samhällets ökade inflytande innebär. För oss innebär det att man ytterligare måste stärka äktenskapet, men det gör det inte för statsrådet Lidbom.
Herr talman! Det var tydligen en känslig fråga för herr Lidbom som jag tog upp, eftersom han blev så indignerad över att jag refererade dem Nr 105 skall försöka uppnå ”största möjliga överensstämmelse på privaträttens Onsdagen den område”. Här finns det uppenbarligen representanter för de andra 30 maj 1973 nordiska länderna som inte anser att den inriktningen fullföljs från —— — —— — svenskt håll. Jag refererade inte Helge Seip, herr Lidbom. Jag refererade Aktenskapslagstiftjustitierådet Curt Olsson som är finländare. Men Helge Seip och Curt NYSERAN,. Olsson drar i princip likartade slutsatser. Det kanske kan vara anledning att ånyo påpeka vad förre danske justitieministern Thestrup sade i Nordiska rådet. Det togs upp av herr Hernelius i denna kammare i utrikesdebatten den 21 mars. Herr Hernelius citerade Thestrup och sade just att den svenska regeringen enligt Thestrups mening inte allvarligt hade försökt nå fram till en gemensam ordning på detta område. Här har vi alltså, herr statsråd, tre framträdande representanter för tre andra nordiska länder som kritiserar den svenska regeringens handlande. Jag förstår att det var en känslig fråga jag berörde. Låt mig slutligen till herr Lidbom säga att jag inte är hovrättsråd — jag är rådman. Det kan smälla lika högt eller lika lågt i detta sammanhang, men också på den punkten hade alltså herr Lidbom fel. som ifrågasatte Helsingforsavtalets innebörd. I artikel 4 står det att man
Herr talman! Okunnigheten beträffande herr Winbergs titulatur ber jag om ursäkt för. Jag hoppas att det nu är avklarat. Först till herr Lidgard. Vi har öppet deklarerat att vi förändrat familjelagssakkunnigas förslag på en del punkter. Ett och annat i betänkandet genomför vi över huvud taget inte. Men en annan sak är att vi inte behövt offra någon av de principer som är väsentliga i denna del av äktenskapsreformen, de återfinns i direktiven till familjelagssakkunniga och i familjelagssakkunnigas betänkande, och de går alltså igen i propositionen. Dessa principer har vi tvärtom en utomordentligt bred uppslutning kring i dag. Det är glädjande och sannerligen ingenting att gräla om. Vi har inte förändrat attityd till äktenskapet och familjen. Det försökte jag belägga med ett citat av ett uttalande som jag själv gjorde för ett par år sedan. Fru Sundberg har säkert gjort ett förträffligt arbete i familjelagssakkunniga; här har alla goda krafter medverkat. Centertidningarna skröt ett tag med att vi tagit hänsyn till Torsten Gustafssons uppfattning. Jag kommenterade det i morse med att säga att det är riktigt att vi lyssnat till vad herr Gustafsson och många andra haft att säga. Vill man göra honom till hjälte fördenskull, så skall jag, sade jag, gärna hjälpa till att putsa hans hjältegloria. Om nu fru Sundberg med detta vill ha sagt att hon också vill ha en liten hjältegloria, så låt mig då överlämna en liten hjältegloria till fru Sundberg och hjälpa till med putsningen av den också. Men låt oss inte gräla om det. Fru Sundberg tog upp påståendena att det förekommer en diskriminering av äktenskapet utanför äktenskapslagstifningen genom att man på exempelvis det studiesociala området räknar av makens inkomst mot bidraget. Fru Sundberg ställer därvidlag frågan: Kan man inte åtminstone, för att nå jämlikhet, göra samma avräkning för sammanboende som inte är gifta som för de gifta? Men, fru Sundberg, tala med ert eget parti först, och gör upp med partivännerna så att moderata samlingspartiet får en gemensam ståndpunkt! Ni hade inte som parti den ståndpunkten vare sig förra veckan, då de studiesociala frågorna behandlades, eller i går, när vi behandlade arbetslöshetsförsäkringen. Jag vill till sist säga några ord till herr Winberg. Jag är givetvis medveten om att det finns människor i Norge och Danmark som blivit ledsna för att vi inte ansåg oss kunna avstå från att genomföra den föreslagna reformeringen av äktenskapslagstiftningen. Vi får bära att de är ledsna, och om de har skällt på oss och tagit till överord skall vi inte bry oss så mycket om det heller. Det viktiga när vi nu går vidare är att det fortfarande råder den bästa nordiska sämja. Vi har stått öppna för nordiskt samarbete så långt det varit möjligt med hänsyn till våra grundläggande principer. Vi kommer att stå öppna för nordiskt samarbete, och vi kommer att aktivt verka för samarbete under det reformarbete som återstår på familjerättens område.
Herr talman! Jag skall be att få informera statsrådet Lidbom om att i den sociala studiereformen fanns med som regeringens förslag att sammanboende skulle jämställas med gifta. Jag vill inte på något sätt verka skrytsam, men jag har faktiskt suttit i den utredning som arbetat med de frågorna.

Herr talman! Jag hyser inga större illusioner om möjligheten att vid denna tidpunkt kunna tillföra debatten så mycket nya synpunkter. Jag skulle dock vilja ta upp vissa saker till behandling. Den lagstiftning vi sysslar med i dag har — om man generaliserar litet grovt — två sidor. Den ena som man kanske skulle kunna kalla den positiva — behandlar frågorna om trolovning, hindersprövning, vigsel och makars gemensamma ansvar för hem och familj. Den andra sidan — som kanske i de flesta fall upplevs som negativ — upptar frågorna kring vad som händer när äktenskapet inte längre går att hålla samman och en upplösning anses vara den enda utvägen. Som vi hört flera gånger tidigare i dag innehåller förslaget till ny giftermålsbalk vä sentliga förändringar när det gäller just äktenskapets upplösning. När den nya lagen träder i kraft försvinner hemskillnaden, den obligatoriska medlingen osv. Då försvinner också den obligatoriska betänketiden och hemskillnadsåret. I flera motioner, avlämnade i anledning av propositionen, har motionärerna uttryckt farhågor för att ett slopande av betänketiden kommer att leda till förhastade skilsmässor. På denna punkt finns också flera reservationer vid utskottets betänkande. Så har t.ex. i reservationen 12 av vpk:s representant i utskottet yrkats att det skall gå att få skilsmässa utan betänketid i alla äktenskap. Men reservanten anser att en förhastad separation bör förebyggas i de äktenskap där det finns barn. Detta kan dock enligt reservantens uppfattning bäst tillgodoses genom en ändring i de processuella reglerna, och man yrkar därför på en omarbetning av dessa. I reservationen 14 föreslår sex av utskottets borgerliga ledamöter att man skall införa betänketid för samtliga, dock att man i fråga om de fall, där makarna är ense om att skiljas och icke har barn under 16 år, begränsar betänketiden till tre månader. Som motivering anges det angelägna i att förhastade skilsmässor förebyggs, och man anser att lagen bör innehålla en spärr som hindrar att en gemensam ansökan om skilsmässa automatiskt resulterar i en dom på äktenskapsskillnad. I reservationen 13 av fru Åsbrink föreslås med i stort sett samma motivering en betänketid av sex månader, oavsett om det finns barn under 16 år eller om makarna är ense om att separera. Enligt reservanten finns det inget praktiskt behov av att föreskriva olika lång betänketid för skilda typer av situationer. I reservationen 15, slutligen, yrkar vpk:s representant bifall till ett motionsyrkande om att upplösning av äktenskap skall vinna laga kraft först efter 30 dagar och att förslag till bestämmelse om detta skall utarbetas och föreläggas höstriksdagen. Utskottet delar i princip reservanternas uppfattning att förhastade skilsmässor — jag skulle för den delen vilja säga: också förhastade äktenskap — helst bör undvikas. Att utskottsmajoriteten ändå valt att följa propositionens förslag har sin grund i bl.a. följande. Det har, både i familjelagssakkunnigas förslag och i propositionen, starkt understrukits att äktenskapet — och givetvis även andra samlevnadsformer — bör vara en frivillig förbindelse mellan två självständiga parter. Mot detta principuttalande har inga invändningar rests. Den logiska konsekvensen måste enligt min uppfattning då bli, att denna frivilliga förbindelse också skall kunna upplösas utan att samhället ställer krav på betänketid eller andra ingrepp i parternas frihet att själva bestämma. Det finns heller inga som helst belägg för påståendet att denna frihet skulle resultera i en mängd förhastade skilsmässor. Även om man naturligtvis inte kan bortse från att det finns någon risk för att så kan ske, är det enligt utskottets uppfattning inte motivering nog för att kräva betänketid för alla. Själv har jag litet svårt att tro på detta, som har förts fram av olika talare här, att människor skulle rusa åstad och begära skilsmässa i affekttillstånd och utan att alls tänka sig för. Om det förekommer, tror jag att det hör till de mycket sällsynta undantagen. Däremot vet jag att det finns människor som under många år håller ihop ett äktenskap, t.ex. till dess att barnen blir vuxna och inte ställer samma krav på omvårdnad som tidigare. De har kanske sedan åratal tillbaka varit rens om det lämpliga i att upplösa äktenskapet. Att då ålägga dessa människor ytterligare en betänketid tycker jag förefaller ganska omotiverat. Däremot tillstyrker utskottet — enigt sånär som på vpk:s representant — förslaget om viss betänketid i de fall då det finns minderåriga barn eller då den ena maken inte vill gå med på en skilsmässa. Motiveringen är ju, som också sagts tidigare, att man vill skydda den svagare parten — barnen eller den make som har en annan uppfattning. Som jag tidigare nämnde kommer kravet på obligatorisk medling att försvinna enligt propositionens förslag. Detta obligatorium har väl uppfattats mycket olika av dem som haft anledning att söka kontakt med medlare. Obestridligt är att medlingen i många fall har lyckats förmå makar vilkas äktenskap råkat i gungning att fortsätta samlevnaden. Säkert har också möjligheten att få tala ut om sina problem med en opartisk person som dessutom haft tystnadsplikt varit en tillgång i vissa fall. Jag vill gärna instämma i de uppskattande omdömen som tidigare har fällts från denna talarstol beträffande den insats som medlarna har gjort under gången tid. Men många människor har oci upplevt medlingen som ett obehörigt intrång eller som en meningslös formalitet. Endast i en motion, nr 1796 av fru Sundberg m.fl., har krav rests på ett bibehållande av medlingen i dess nuvarande skick. Utskottet har emellertid enhälligt anslutit sig till propositionens förslag att upphäva den obligatoriska medlingen. Många skäl talar dock för att samhället på något sätt ställer sakkunnig hjälp till förfogande för dem som frivilligt vill underställa sin önskan om äktenskapsskillnad en annan persons prövning. Föredragande statsrådet och utskottet är helt överens om att familjerådgivningsbyråerna, med den sakkunskap dessa representerar bl.a. i form av befattningshavare med utbildning och erfarenhet på olika områden, vore mycket lämpliga att fungera som medlare. Men för närvarande är inte denna verksamhet tillräckligt utbyggd, framför allt inte på landsbygden där avstånden till en familjerådgivningsbyrå ofta är besvärande långa. Statsrådet föreslår därför att länsstyrelserna i avvaktan på en utbyggd familjerådgivningsverksamhet skall utse minst två medlare i varje kommun. Utskottet biträder detta förslag med det tillägget att länsstyrelserna bör inhämta förslag från kommunerna på lämpliga medlare. I detta sammanhang betonar utskottet nödvändigheten av att familjerådgivnings byråerna byggs ut och att samhället ställer nödiga resurser till deras förfogande. Detta har också påtalats i flera motioner. Utskottet har också haft att behandla ett yrkande i motionen 1797 av herr Svensson i Kungälv som kräver ekonomiskt stöd åt den verksamhet som bedrivs av vissa enskilda familjerådgivningsbyråer, som har församling, kyrklig samfällighet e. d. till huvudman. I reservationen 10 har några av utskottets ledamöter reserverat sig för ett bifall till motionen i så måtto som att man begär en utredning om ekonomiskt stöd till sagda verksamhet. Utskottsmajoriteten vill för sin del gärna vitsorda att dessa frivilliga byråer i dagens läge utgör ett värdefullt komplement till samhällets familjerådgivning. I många fall åtnjuter de också stöd från kommuner och landsting. Utskottet förmodar att socialutredningen kommer att pröva även denna fråga och avstyrker därför bifall till motionen. I fråga om vilka som bör utses till medlare har det väckts flera motioner med bl.a. krav på att en av medlarna borde vara präst i svenska kyrkan, att alla med vigselbehörighet också skulle vara behöriga att medla eller att minst en av medlarna skall vara förtrogen med religiösa föreställningar om äktenskap och familj. Utskottet anser sig inte kunna tillmötesgå något av dessa förslag. Medlingen skall bli frivillig, och i princip skall man kunna vända sig till vilken människa som helst för att få råd och hjälp. Utskottet understryker dock mycket starkt vikten av att ibland medlarna finns företrädare för olika uppfattningar i fråga om mänsklig samlevnad och påpekar lämpligheten av att man i varje fall i större kommuner utser fler än två medlare för att på detta sätt bereda plats för olika åsiktsriktningar. Denna fråga har diskuterats här tidigare i dag av olika talare. Det har också lämnats två särskilda yttranden på denna punkt i utskottets betänkande, och jag skall bara med ett par ord beröra dessa. Fru Åsbrink har här tidigare i dag redogjort för de synpunkter som hon har fört fram i sitt särskilda yttrande. Hon anser att det föreslagna förfarandet, även om man utser flera medlare i varje kommun, ändå inte kan täcka in alla samfund som finns på en ort. Alla människor skulle alltså inte ha möjlighet att vända sig till en behörig medlare inom sitt eget samfund. Det är väl möjligt, men skall man gå in på detta då blir det en hel skara av medlare, och man kan ifrågasätta om det är nödvändigt. Skulle man tillgodose alla religiösa samfund och sammanslutningar på detta sätt, skulle med samma rätt kunna ställas krav på att även andra, t.ex. ideella organisationer, fick samma möjlighet.

Jag har också ett särskilt yttrande på denna punkt, närmast för att understryka vikten av att man tar till vara de erfarenheter som de nuvarande medlarna har fått. Både utskottet och statsrådet i propositionen har påpekat att man bör tänka på att ta till vara den erfarenhet som präster och frikyrkopastorer har fått av medling. Jag har utökat detta med att påpeka att man naturligtvis också skall ta till vara den erfarenhet som borgerliga medlare har kunnat få av detta viktiga värv. Jag vet att det finns många sådana som med både kunnighet och känsla för de mänskliga situationerna har gjort och gör en mycket god insats på detta område. Jag förutsätter att detta kommer att tas med i bilden när man så småningom går att utse de medlare som erfordras för varje kommun. Jag måste också säga att jag har litet svårt att förstå att tillhörigheten till en yrkesgrupp, t.ex. präst i svenska kyrkan, skall meritera för uppdraget att vara medlare. Det finns säkert, jag är övertygad om det, många så ana som är mycket lämpliga för uppgiften, men jag är också övertygad om att det inom denna grupp, såväl som inom andra grupper, också finns de som är mindre lämpliga. Det är ju så vi människor fungerar vare sig vi tillhör den ena eller andra yrkesgruppen i samhället. Fru talman! Med detta skall jag sluta mitt anförande, och jag vill yrka avslag på reservationerna 10, 12, 13, 14 och 15 och bifall till utskottets betänkande i motsvarande delar.
Fru talman! Förslaget i vår motion och i den reservation som har nr 12 och som fröken Anderson nyss åberopat gäller frågan om att samlevnad skall kunna upplösas genom att endera eller båda gör en skriftlig anmälan om det. Det förslaget har vi ställt därför att vi inte anser att det skall behövas någon speciell betänketid. Eftersom samlevnaden är frivillig är det inte heller riktigt att gå emot en absolut rätt till omedelbar separation. Men vi har, som fröken Anderson mycket riktigt betonade i det här avseendet tagit fram behovet av att det tas hänsyn till barnens intresse, och detta finns också formulerat i reservationen 12. Jag kan inte se att det skall vara nödvändigt att dra ut på ett separationsförfarande i tre månader, när det kunde klaras av snabbare. Jag uppfattar fröken Andersons anförande så att inte heller hon menar att det är bra för någon part att dra ut på det här ofta påfrestande förfarandet — påfrestningar som för övrigt också drabbar barnen. I syfte att ändå tillgodose de önskemål som finns om att hindra förhastade separationer har vi i reservationen 15 tagit fram frågan om att lösa problemet på processuell väg. Vi motiverar där förslaget om att upplösning av äktenskap skall vinna laga kraft först efter 30 dagar. Vi anser att man därmed i praktiken tillgodoser också kravet om att i barnens intresse införa en viss betänketid. Den som i en för individen så avgörande fråga som denna inte har ändrat mening inom 30 dagar gör det knappast heller inom tre månader.
Fru talman! I sak är fru Marklund och jag helt överens. Att jag kanske gick förbi vpk:s reservation och motion litet hastigt hoppas jag ingen tolkar som någon vanvördnad. Det berodde endast på att tiden är så långt framskriden och jag hade ambitionen att korta av mitt anförande. Man kan naturligtvis diskutera tidslängden på betänketiden i de fall där det finns barn och makarna är ense. För min del tycker jag kanske att om man ändå har en betänketid är tre månader en mer lämplig tid än 30 dagar, men det kan man ju se på olika sätt. I sak är vi alltså överens.

Fru talman! I folkpartiets nya partiprogram, som antogs i november 1972, sägs följande beträffande en reform av familjerätten. ”Inom familjerätten bör reformer genomföras som även i framtiden bevarar äktenskapet som en för det stora flertalet lämplig samlevnadsform. Reglerna för ingående och upplösning av äktenskapet bör förenklas. Äktenskapet bör vara en form för frivillig samlevnad mellan självständiga individer. Den obligatoriska medlingen bör ersättas med möjligheter till familjerådgivning i tid. Familjerådgivningen bör byggas ut och förstärkas så att råd och hjälp kan lämnas i alla samlevnadsproblem. Skilsmässoreglerna bör utformas med hänsyn till barnens bästa. Även vid upplösning av fri samlevnad bör frågor om vårdnaden och den gemen samma bostaden lösas med utgångspunkt från barnens bästa.” Av det jag citerat framgår att folkpartiet ansluter sig till huvudlinjerna i den första etapp av reformarbetet som nu behandlas av riksdagen. Det framgår också av lagutskottets betänkande och av vad utskottets ordförande herr Daniel Wiklund har sagt och av det han återgav av herr Mundebos anförande i Nordiska rådet. Man kan tillägga att denna reform stämmer mycket väl med vad som står i folkpartiets partiprogram. När moderata samlingspartiet nu yrkar avslag på reformförslaget vänder man sig inte mot sakinnehållet, utan man har två argument som rör sättet för utarbetandet av propositionen. Man vänder sig mot uppdelningen av reformarbetet i två etapper, och man vänder sig mot det sätt på vilket det nordiska samarbetet har skötts. Vi var flera i utredningen som var tveksamma till uppdelningen av arbetet. Det är naturligtvis alltid en fördel om man kan överblicka hela förslaget på en gång. Ett skäl för uppdelningen var att de ekonomiska rättsverkningarna tar lång tid att utreda. En uppdelning möjliggör vissa angelägna förändringar, framför allt en förenkling och humanisering av formerna för äktenskapets upplösning, utan att det långa och invecklade arbetet på de ekonomiska rättsverkningarna behöver avvaktas. En annan angelägen reform var att kunna ta större hänsyn till barnets bästa vid upplösning av samlevnad utan äktenskap. En förutsättning för min medverkan till en uppdelning av utredningsarbetet var att man på detta sätt i en första etapp kunde föra en diskussion om principfrågorna bakom de ekonomiska reformerna, och genom remissbehandlingen och den allmänna debatten få vägledning för utredningens vidare arbete. Som folkpartiet många gånger framhållit är detta en metod som oftare borde tillämpas i utredningsarbete på viktiga områden. En sådan principiell debatt har vi också fått. De ändringar som nu görs innebär inga bindningar som låser det fortsatta arbetet i viktiga beslut i dag. Jag beklagar att fru Sundberg, som i utredningen var med om denna uppdelning, inte har lyckats övertyga sitt parti om att acceptera den. Det är snarast hon som har fått vika. Över huvud taget måste jag säga att jag inte känner igen henne i dag. Nu säger hon att utredningsdirektiven är alarmerande. Så har hon lyckligtvis inte alls låtit under de här åren vi har suttit tillsammans i utredningen. I den motion hon har väckt framförs åtta yrkanden, varav inte mer än två överensstämmer med vad hon har ställt sig bakom i utredningen. Hon talade mycket om hur hon fått ökad anslutning till vissa punkter i de reservationer hon avgav i utredningen. Däremot sade hon, som fru Lundblad påpekade, mindre om de punkter där hon själv har ändrat sig. Det andra skälet moderata samlingspartiet har anfört är önskemålet att behålla nordisk rättslikhet. Nordisk rättslikhet är givetvis en fördel. I vissa avseenden innebär propositionen ökad likhet mellan svensk och annan nordisk lagstiftning, på andra punkter ökar skillnaderna. Jag kan instämma med en hel del av den kritik som har framförts mot regeringens sätt att sköta det nordiska samarbetet. De uttalanden som herr Lidbom på regeringens vägnar har gjort i Nordiska rådet har inte präglats av viljan att så långt som möjligt pröva utsikterna till sammanjämkning. Snarare har svårigheterna betonats och radikalismen i de svenska utredningsdirektiven och den svenska regeringens syn på äktenskapet överdrivits. Här bör man efter utskottsmajoritetens uttalande i betänkandet kunna räkna med en annan attityd från svenska statsråd som talar i nordiska sammanhang — i varje fall inom familjerättens område. Som läget nu är, står det alldeles klart att Sverige får gå före, om vi skall kunna genomföra de önskvärda ändringarna av framför allt skilsmässoreglerna inom överskådlig tid. En anledning till missförstånd och oro i diskussionen kring den reform som nu förestår är utredningsdirektivens litet slarviga formulering om lagstiftningens neutralitet mellan olika samlevnadsformer. Men det bör nu vara klarlagt hur det ligger till. Om man vill — som i regeringens direktiv till utredningen och i det citat jag n läste upp ur folkpartiets partiprogram att äktenskapet skall bibehålla en central ställning i familjerätten och även i framtiden vara en för det stora flertalet praktisk samlevnadsform, kan inte familjerätten vara neutral mellan äktenskap och samlevnad utan äktenskap. Om detta borde inte längre någon oklarhet eller oenighet råda. Däremot bör man när det gäller skattereglerna och det sociala stödet eftersträva neutralitet till den juridiska formen för samlevnaden, och i stället så långt möjligt låta den faktiska situationen vara avgörande. Det framhålls av folkpartiet och centerpartiets ledamöter i utskottet i deras särskilda yttrande. Det innebär alltså att i de sammanhangen skall äktenskapet varken diskrimineras eller premieras Det är också ganska självklart, om man tänker på att det i praktiken i så fall oftast blir diskriminering eller premiering av barnen i familjen. De bör ju inte bli lidande på föräldrarnas beslut att gifta sig eller att avstå från giftermål. Den viktigaste delen av förslaget gäller de ändrade reglerna för äktenskapets upplösning. Utredningens förslag innebär en förenkling och humanisering. Rätten till skilsmässa slås fast. Man skall inte för att få skilsmässa behöva stä la ut sitt privatliv och offentligt rikta anklagelser mot den, som man har levt tillsammans med. Skuldtänkandet avlä Hemskillnadsinstitutet ersä föreskriver tts med en betänketid, där man inte längre särlevnad, utan som huvudregel överlåter åt makarna att själva bestämma hur de vill leva under betänketiden. Utredningens förslag har på detta område i stort sett accepterats av remissinstanserna, i propositionen och i utskottet. Det är egentligen bara en punkt som har varit omstridd, nämligen den om betänketid skall gälla även när makarna är ense om att skiljas och inte har barn. Jag vill här bara peka på en omständighet. I utredningens förslag var en grundläggande tanke att man så långt som möjligt skulle avskaffa de särskilda grunderna för skilsm . Om man inför en betänketid även när makarna är ense om att skiljas, aktualiseras frågan om att göra undantag från denna betänketid, om vissa omständigheter föreligger, t.ex. när det är fråga om misshandel mellan makarna eller när den ena av makarna redan har flyttat ihop med någon annan person. Då är det knappast rimligt att tvinga dem att vara gifta ett visst antal månader. Självklart blir önskemålen om undantag starkare ju längre betänketiden är. Det är ett av de vägande skälen till att jag yrkar bifall till utskottets förslag på denna punki. Propositionen har gått ifrån utredningens förslag på två avsnitt, dels beträffande formerna för äktenskapets ingående, dels i fråga om möjligheten till gemensam vårdnad av gemensamma barn även när föräldrarna inte är gifta. När det gäller äktenskaps ingående hade jag föreslagit i utredningen att äktenskap skulle ingås inför s.k. giftermålsvittne, utan att man i lagen föreskrev en särskild vigselceremoni. Då skulle man uppfylla det motiverade och av en FN-konvention uppställda kravet att båda kontrahenterna skall inställa sig inför myndighet. Man skulle också få en stringent procedur, så att man t.ex. kunde veta exakt när äktenskapet ingåtts. Samtidigt skulle man öppna en möjlighet till ett enklare förfarande, där man inte skulle tvinga dem som vill gifta sig att avge löften, som de inte känner sig säkra på att kunna hålla. Det borde ha varit möjligt att samla olika meningsriktningar kring en sådan lösning, om man vid sidan om den hade bibehållit vigsel i nuvarande form som en möjlighet för äktenskaps ingående. Den metod som geringen har valt ligger emellertid så pass nära denna lösning, att det inte har varit nödvändigt att nu komma med ändringsförslag motionsvägen. Utredningen föreslog att man skulle göra det möjligt för föräldrar, som inte är gifta men som bor tillsammans, att gemensamt få vårdnaden om sina gemensamma barn. Samma möjlighet skulle öppnas för föräldrar som har skilt sig men sedan flyttat ihop igen. De föräldrar som inte vill gifta sig skulle på det sättet kunna visa att detta inte hindrar att de tar gemensamt ansvar för sina barn. För barnen skulle det vara en fördel att inför utomstående — skolan, kamraterna osv. — ha samma relation till båda föräldrarna. För frånskilda som flyttat ihop igen skulle det vara värdefullt att kunna visa sin vilja att gemensamt ta ansvar för barnen, även om de av olika skäl inte vågar satsa på ett nytt försök med äktenskap. Detta förslag har tillstyrkts av en rad viktiga remissinstanser — socialstyrelsen, Kommunförbundet, Advokatsamfundet, Familjerådgivarnas förening, Fredrika Bremerförbundet, Husmodersförbundet, ärkebiskopen, två tingsrätter, flera socialnämnder och barnavårdsnämnder samt folkpartiets och socialdemokraternas kvinnoförbund och ungdomsförbund. Tyvärr har statsrådet Lidbom inte följt utredningsmajoriteten, som i detta fall utgjordes av folkpartiets och socialdemokraternas ledamöter, utan i stället lyssnat till minoriteten — moderatoch centerledamöterna och ordföranden regeringsrådet Hellner. Det innebär att barn födda utom äktenskapet även i fortsättningen kommer i en särställning när det gäller relationerna till föräldrarna. Enligt min mening bör möjlighet skapas till gemensam vårdnad när föräldrarna inte är gifta eller när de har skilt sig. Detta kommer naturligtvis i de flesta fall att aktualiseras bara då föräldrarna bor tillsammans. Men man bör inte utesluta att det kan finnas fall, även om de inte är många, då föräldrarna önskar gemensam vårdnad, även om de inte bor tillsammans. Det kan t.ex. gälla skilsmässofall; man kan väl tänka sig att föräldrarna är ense om att skiljas men att de vill ta ett gemensamt ansvar för barnen och manifestera det genom att ha gemensam rättslig vårdnad om dem. Att i sådana fall tvinga fram avgörandet att den ena skall vara vårdnadshavare kan innebära att man skapar konflikter, som annars kunde ha undvikits. Mot utredningens förslag har invänts att man kan befara att sammanboende föräldrar i många fall separerar utan att se till att vårdnaden överförs på den ene av föräldrarna. Det skulle kunna leda till att ställningstaganden som är viktiga för barnen försenas därför att föräldrarna har svårt att få kontakt med varandra eller svårt att enas om besluten. De problemen borde man kunna lösa genom att den som har den faktiska vårdnaden i dessa fall efter en anmälan också förordnas som rättslig vårdnadshavare. I propositionen påpekas vidare att skyldighet att betala underhållsbidrag inte åvilar den som själv har del i vårdnaden, och att bidragsförändå tänka sig att föräldrarna i de fall, där de är ense om att gemensamt ha vårdnaden om barnen, kan ordna de ekonomiska frågorna i godo. Om de senare skulle bli oense om underhållet har ju den förälder, som har den faktiska vårdnaden, alltid möjlighet att också hos rätten begära att ensam få den rättsliga vårdnaden. Enligt min uppfattning är alltså dessa praktiska invändningar mot förslaget inte avgörande. Man borde redan nu kunna gå längre än vad som föreslås i propositionen och — som jag föreslagit i en motion — även längre än utredningen ville. Jag noterar att, som herr Wiklund i Stockholm framhållit, utskottet har tagit seriöst på denna fråga, och jag är tacksam för att man betonar att den inte är färdigbehandlad nu utan bör följas vidare av utredningen. Av praktiska skäl kan jag inte yrka bifall till min motion, utan jag yrkar bifall till reservationen 19 som överensstämmer med utredningens förslag. Ett par ord slutligen om medling och familjerådgivning. Utredningens förslag att avskaffa den obligatoriska medlingen i samband med skilsmässa har vunnit stor anslutning. Det gäller även förslaget att man tills vidare skall behålla medlingsorganisationen på grund av att det är så ont om familjerådgivningsmöjligheter. Det är givet att dessa medlare ofta är mycket dugliga personer — med god människokännedom och ett gott förstånd — som kan hjälpa människor. Men det är också klart att många av dem saknar utbildning för den här uppgiften. När det nu sägs i propositionen att medlingen skall få en ny inriktning som mera närmar sig familjerådgivningens uppgifter, avses med det att medlingen inte till varje pris skall syfta till att förlika makarna och att hålla ihop äktenskapet. Det är naturligtvis en riktig synpunkt. Men det bör kraftigt understrykas, att detta uttalande inte får tolkas på det sättet, att medlarna skall kunna ersätta en sakkunnig familjerådgivning av utbildad personal. Det är en övergångslösning som motiveras av den starkt eftersatta utbyggnaden av familjerådgivningen. Det är angeläget att familjerådgivningen snabbt får en fast organisatorisk form, och inte utreds ytterligare i många år, och att en utbyggnad sker snabbt. Jag anser också att man i nuvarande bristläge måste vara generös mot den enskilda familjerådgivningen. Jag yrkar därför bifall till reservationen 10.
Fru talman! Herr Romanus uppmanade mig att bemöta honom, men jag tycker inte att kammaren är rätt plats att diskutera arbetet inom familjelagssakkunniga och frågan om huruvida jag har funnit direktiven alarmerande eller inte. Jag har konsekvent redovisat mina synpunkter i utredningsarbetet, även i reservationer och särskilda yttranden. Det är möjligt att proposition 32 för herr Romanus har haft någonting av sura rönn bär över sig.
Fru talman! Jag uppmanade inte alls fru Sundberg att bemöta mig, och jag tycker inte heller att hon gjorde det. Jag vara bara tacksam för att hon var inne och kunde höra mina synpunkter, eftersom jag inte vill tala illa om henne i hennes frånvaro. Det är klart att vi inte här kan dra upp vad som har hänt inom utredningen. Men när man, som fru Sundberg gör, går till attack mot propositionen och mot andras ställningstaganden, är det ett minimikrav att det man säger skall stämma något så när överens med vad man har skrivit under i utredningen — inte vad som har sagts på sammanträdena utan vad man har skrivit under. Ingen som tar del av fru Sundbergs motion med dess åtta yrkanden och av vad fru Sundberg har sagt här i riksdagsdebatten kan påstå att det stämmer med det utredningsbetänkande som fru Sundberg i allt väsentligt står bakom. Det är detta som jag tycker bör påpekas, när fru Sundberg gör ett stort nummer av att regeringen har ändrat sig på några punkter. Jag anser att det är bra att regeringen kan ändra sig, varför skulle man annars ha remissbehandling osv.? I något fall tycker jag att ändringen har varit till det sämre, men att regeringen i en proposition skall kunna ändra sig i förhållande till ett utredningsförslag är all right. När man, som sagt, gör ett stort nummer av att andra ändrar sig, borde man kanske ägna någon energi åt att motivera varför man själv så kapitalt har ändrat sig i den avgörande frågan, nämligen huruvida reformen bör genomföras i två etapper eller inte. Det är ju uppdelningen som framförs som motivering för att hela ert parti yrkar avslag på propositionen. Det minsta man kan begära är väl att det då presenteras en motivering, men det har fru Sundberg inte gjort. Vad som har sagts inom utredningen har jag däremot ingen tanke på att vi skall stå här och älta.
Fru talman! Det rör sig om två olika motioner. Den ena är partimotionen med avslagsyrkandet. Den andra är en motion, där jag står som första namn, och den innehåller icke något avslagsyrkande utan gäller krav som ställs i det fall partimotionen icke skulle bifallas. Jag begärde ordet när herr Romanus ville beskylla mig för grava avsteg. Anförandet utmynnade tydligen så småningom i att det rör sig om ett enda, nämligen i vad avser uppdelningen i två avdelningar. Jag vore tacksam om herr Romanus i annat fall specificerade sina anklagelser. Det är mycket svårt att bemöta dem om man inte har klart för sig vad de handlar om.
Fru talman! Jag vill först säga, för att det inte skall råda något missförstånd, att jag inte anser det i och för sig felaktigt att ändra uppfattning. Det är alltså inte fråga om någon anklagelse därvidlag. Men nog är det märkligt att man, när man gör ett nummer av att andra har ändrat uppfattning, inte motiverar varför man själv har ändrat sig. Den avgörande punkten är ju om reformen skall genomföras nu — som fru "Sundberg tyckte i utredningen — eller om den skall vänta i avvaktan på Det är visserligen två olika motioner, men jag utgår ifrån att fru Sundberg stöder partimotionen. Är det fel, så kanske vi får besked om det nu? Det finns åtta punkter i den motion där fru Sundberg står som första namn, och om tiden medger skall jag ta upp dem allihop. 2. Giftomannasamtycke skall krävas för minderårigas ingående av äktenskap. Där hade fru Sundberg samma uppfattning i utredningen. 3. I fråga om det borgerliga vigselformuläret har fru Sundberg lämnat den uppfattning som hon företrädde i utredningen. Detta har tidigare påvisats av fru Lundblad. Punkt 4 gäller trohetsbegreppet. Där säger fru Sundberg något annat i motionen än vad som sades i utredningen, nämligen att paragrafen skulle avskaffas. Det var vi ense om i utredningen, såvitt jag minns. I fråga om punkt 6, betänketiden, har fru Sundberg samma uppfattning i motionen som hon hade i utredningen. Beträffande punkt 7, att man skall avslå förslaget om ändring i 6 kap 12 8 föräldrabalken, ansåg fru Sundberg i utredningen att man skulle ändra paragrafen fast inte exakt på samma sätt som föreslås i propositionen. Men fru Sundberg kunde ju då ha motionerat om ett bifall till utredningens förslag — det hade varit att vidhålla samma uppfattning — och inte bara motionera om avslag. Punkt 8, om avslag på förslaget till lag om ogifta sammanboendes gemensamma bostad, stämmer inte med fru Sundbergs ståndpunktstagande i utredningen. + i É Å . Onsdagen den Att ändra uppfattning är ingenting som i och för sig är felaktigt, men 30 maj 1973 man kan ju som sagt ge en motivering för det. Av åtta punkter står fru Sundberg fast vid två. Det framgår av hennes motion.